Herr talman! Det internationella barnåret, som pågår under 1979 och som vi har talat om tidigare här i dag, är inte avsett som en tillfällig kampanj pågående under ett år för att sedan sjunka undan, utan det är tänkt som en startpunkt. Även om uppgiften är oändlig har i alla fall initieringen av det här året börjat bra. Vad man redan tidigare vetat om barns förhållanden har varit anledning nog för att fokusera barnens situation, och det resultat som barnåret hittills lämnat är anledning nog att önska det en fortsättning. Jag vill anknyta till en broschyr om Malmö med huvudrubriken ”Barn är i fara!” som hamnade i brevlådan häromdagen. Den svarta färgen är starkt dominerande. Av Malmös nästan 40 000 barn under 16 år var 6 000 beroende av socialhjälp. Det är en sjättedel av alla barn. En grupp på 235 barn med sociala problem undersöktes närmare. Två tredjedelar kom från splittrade hem. Jag skall bara nämna några av underrubrikerna i broschyren: Barnmisshandel, daghemsproblem, skolmobbning, vandalisering, langning, alkoholproblem allt längre ner i åldrarna, knarket och brottsligheten, våldet i samhället. Problemen tycks torna upp sig. För att belysa barns situation kan man anlägga två perspektiv. Det ena är det internationella perspektivet. 80 96 av världens I 500 miljoner barn lever i den tredje världen — redan talens storlek kan verka antingen förlamande på oss eller göra oss märkvärdigt likgiltiga: Vad förmår jag, eller vad förmår vi, inför så många? — De lever med undernäring, infektionssjukdomar, usla bostäder, brist på rent vatten. I Afrika och Sydasien drabbar 41 96 av barnadödligheten barn under ett år och kanske 90 96 av dödligheten barn mellan ett och fyra år. Om många av dessa barn i vår värld behöver man inte tveka — de har ingen framtid. Det låter hårt och obarmhärtigt men är inte desto mindre sant. Det är inte bara för u-länderna som det här året skall tjäna som en uppfordran. Tankarna går annars lätt i den riktningen när man hör om vår tids massdöd och massvält som drabbar barnen svårt och därmed också vår oupplösligt förenade framtid. I-et och u-et framför länderna kan märkligt nog ibland byta plats. Det finns en svältföddhet också i våra samhällen, bostadsområden, skolor, lekplatser — mitt i överflödet! Det finns inget u-land som har anledning att avundas oss bristerna i kontakten mellan generationer, där våra åldringar på sitt håll och där barn och ungdomar på sitt håll representerar skilda världar som öst och väst, och aldrig mötas de tu. För snöd vinnings skull har ett sönderbrytande av mången givande naturstruktur skett. Här finns i en utveckling som skenat iväg, också i vårt land, mycket att stanna upp inför och besinna. En kalkyl måste göras över debet och kredit, vad som är vinst och vad som är förlust. Här finns mycket att tänka igenom på det fältet. Det andra perspektivet är nationellt, dvs. rör barns liv och förhållanden i det här landet. För alltför många barn utgör livet redan i unga år en bister verklighet. Materiellt överflöd är inte nog när andliga bristfenomen är så uppenbara. Symtomen känner vi till. Oro, aggressivitet, missbruk av stimulantia, psykisk utarmning och marknadskrafternas fria spel ger verkligen inte utan vidare fullödig föda för själen. Kraven på unga människor är i motsats till vad man ofta hör väldigt stora. Skolan ställer sina alldeles bestämda krav, och när man inte uppfyller dem så får man veta det. Betygens oupphörliga ettor och tvåor kan för många ha varit de första stegen till en senare utslagning. Kamratkretsen ställer sina krav. Här gäller det att hänga med i vanor, tänkesätt, kläder och attityder, även om det kanske strider mot ens innersta. Vuxenoch yrkeslivets statusjakt hetsar med både piska och morot vidare. Det är alltså inte lätt att vara ung i vårt samhälle heller. Många unga människor har att möta denna svåra period i ensamhet och övergivenhet. Hemmets stöd saknas kanske då det skulle ha varit som mest nödvändigt. Det är inte för att döma som jag nämner det. Påfrestningen på familj och på makar kan ha varit för stor. Man kan bara konstatera att det ökande antalet skilsmässor har ett samband med barnens framtid. För ett samhälle med ökande familjesplittring måste det vara ett illavarslande symptom på något sjukt i samhällskroppen. I det sammanhanget kan man peka på en samhällsplanering som varit under all kritik. Ibland kan den idyll som många av oss lever i få oss att ensidigt tycka att harmonin är fulltonig och att inget mer i stort sett behöver göras. Men allt kan snabbt ändras. Det räcker ibland med att slå på TV-n, och mycket lidande och vånda och många problem strömmar in i våra vardagsrum. Det är den första aspekten jag nämnde, den internationella. Visst har många av oss det bra i Sverige, och vi har rätt att vara tacksamma för det vi har. Men hur skulle vi som människor kunna undgå att beröras av det vi ser och vet om: slummen i de stora städerna. Men också bekymren för de sociala problemen betydligt närmare oss — i vårt eget land, i vår egen stad, på vårt eget torg, på vår egen gata — kanske berör oss eller borde i varje fall beröra oss. Men vår reaktion inför allt detta blir ofta resignationens och likgiltighetens. Och vad kan en person egentligen göra? Är inte en människa hopplöst i underläge? Jag tror inte det. Det kan vara en tro mot allt förnuft, men tron står ofta mot allt förnuft, både mot visa och kloka och mot snusförnuftet. Årets mottagare av Nobels fredspris, Moder Theresa i Calcutta, är ett strålande exempel på det. Medvetenhet om problem, vare sig det gäller inhemska sociala problem eller världsproblemen, måste vara första steget mot en långsam förändring, en förbättring. Det är bara strutsen som gömmer huvudet i sanden. Att vara människa är något annat. Vi uppfattar lätt vår värld som ett arv från dem som gått före oss, och det med all rätt. Vem har vi annars att tacka för den välfärd som vi njuter av, om inte i hög grad dem? Men låt oss då inte glömma det andra perspektivet. Denna samma värld som vi fått motta är vi skyldiga att lämna ifrån oss. Det är ett lån, och kommande generationer — redan födda och ännu inte födda — liksom reser sig upp ur framtiden och frågar oss vad vi nu gör av det som snart är deras. Skall jord, luft och vatten lämnas intakta? Eller missbrukade, förminskade, förstörda? Vi har inte rätt att med t.ex. kärnkraftsavfall förgifta brunnarna för kommande generationer eller att för kortsiktig vinnings skull bygga fast för framtiden. Det är detta som gör vården av miljön till en så central fråga. Utan vården av den spolieras den yttersta förutsättningen för en framtid. Kort uttryckt så vilar barnens och allas vår framtid på två förutsättningar: Den ena är att jorden ger oss något som vi kan dela, och den andra att fördelningen sker någorlunda rättvist. Den första punkten handlar om produktion, om industri, om jordbruk, om företagsamhet, om skolor, om forskning, om arbeten av alla de slag. Den andra punkten handlar om rättvisa, om social rättfärdighet, om människornas värdighet i förhållande till varandra och i förhållande till sitt arbete. Det finns i dag hos allt fler en nyväckt medvetenhet om helheten i världen, i skapelsen. Ingen människa lever för sig själv, utan vi hör alla ihop — också med djur och växter är vi befryndade. Vi talar om den goda jorden som vi vill bevara. Varför det? Är det kanske för att ha ett museiföremål att visa upp? Nej, det är ett utslag av självbevarelsedrift, för det är ju egentligen den goda jorden som bevarar oss, den ären resurs som vi inte får förstöra utan som vi i stället måste förmera och ta ränta av. Om vi förstör — kanske förgiftar — luften, förgiftar den oss. Det finns en ömsesidighet. Vi kallar den med ett träffande namn ekologi. Som man ropari ” skogen får man svar. Ekot kommer igen. Den insikten måste också vara avgörande i vårt förhållande till kärnkraften och till avfallsproblemen, till nedsmutsning av luft och vatten. Inget land kan längre isolera sig i nationell självtillräcklighet. Inga händelser som inträffar är egentligen riktigt avlägsna längre. Nicaragua, Chile och Vietnam berör oss direkt, både känslomässigt och faktiskt. Världen är en krutdurk. Tändhattar finns det gott om, och tändande gnistor kan ju så lätt uppstå. Denna rädsla är en gemensam egendom för alla folk, och ett arv av rädsla lämnar vi över. Men önskan om och längtan efter fred är också en gemensam strävan. Hur kan det då bli krig, om alla vill ha fred? Det är väl så att den som är till freds med sina förhållanden är inställd på fred. Men de grupper eller rent av hela folk som saknart.o.m. det rent elementära — bostad och föda — och som ser barnen svälta, lever i arbetslöshet, otrygghet, hemsökta av krig, godtycke, tyranni, de kan inte vara tillfredsställda. Klyftan mellan rika och fattiga länder får inte fortsätta att öka så att en allt större del av människorna på jorden lever på en allt mindre del av den gemensamma kakan. Också här hemma måste en utjämning ske. Allt som omöjliggör en sådan utjämning försvårar en bättre framtid. Det gäller arbetslöshet, illa planerad och hälsovådlig arbetsmiljö, trivseln i arbetet, stora klyftor i lön, ojämlikhet mellan män och kvinnor, bristande förståelse för att arbetet med barn kräver tid, engagemang och uppskattning, det gäller övertron på asfalten och betongen, kommersialismens hänsynslösa exploatering av just barnen som ger stenar i stället för bröd. Det har sitt pris att barnen i det här landet och i andra länder skall ha en framtid. Vad vi måste göra, det är att förstå att den framtiden som också är vår är värd det priset. 1979 är alltså av FN proklamerat som ett barnens år. Avsikten är att dra fram i ljuset barns förhållanden och missförhållanden. Barn behöver försvarare på alla nivåer. Att försynda sig, att förstöra och förföra barn, det är att släcka ut ljus. Misshandel kan ske i stor skala i staters regi. Barnen kan bli kanonmat, eller underkuvade beundrare av någon tyrannisk halvgud, eller planas ut till tvådimensionella kugghjul i ett samhällsmaskineri för konsumenter och producenter. I alla tre fallen plånas barnet ut, plånas det mänskliga i barnet ut. Då kan ett helt samhälle gå miste om poängen i historien — att underlätta och främja människoblivandet. Och det är något annat än att vara blott och bart soldat, slav, producent och konsument.

Herr talman! Jag skall inte tala om vare sig alkoholpolitik eller barnåret. Kanske hamnar vi så småningom i Skaraborg. Först några ord om valet och dess resultat. Efter en dramatisk röstsammanräkning blev det till slut en mycket knapp borgerlig majoritet i riksdagen — med ett enda mandats övervikt. Vi kan väl, herr talman, nu konstatera att om vi inte hade gjort den förändringen att vi minskat till ett ojämt antal mandat i kammaren, så hade den bruna lottlådan på nytt blivit ett stående inslag i riksdagens beslutsfattande. Risken att fru Fortuna får ett ökat inflytande på riksdagens beslut är emellertid överhängande med hänsyn till det ytterst knappa majoritetsförhållande som råder i parlamentet. Det finns väl anledning, herr talman, att beklaga detta. Vad som fallit ut av den knappa borgerliga majoriteten i riksdagen är ju också en mycket svag regering. Det som är mest uppseendeväckande i sammanhanget är att den man som spräckte den tidigare trepartiregeringen — som då hade en ganska betryggande majoritet bakom sig i riksdagen —åter fått förtroendet att bli statsminister och bilda en ny trepartiregering, och detta efter att ha förlorat valet den 16 september och tappat en fjärdedel av sin väljarkår. Vi vet nu att centern och Thorbjörn Fälldin fått denna möjlighet tack vare stöd från moderaterna och Gösta Bohman. Det är väl därför som det nu jäser inom folkpartiet i dag. Vi kan konstatera att de s.k. mittenpartierna nu är högerkrafternas fångar. ”Det är folkpartiet som är vänsterpartiet i den här regeringen”, utropade Ola Ullsten häromdagen. Det skall bli intressant att se hur mycket vänsterpolitik Ola Ullsten orkar bedriva tillsammans med Bohman och Fälldin. När centern nu förlorade valet så stort hade det väl från parlamentarisk synpunkt varit naturligt att man försökt ta revansch i nästa val. Med en bättre politik hade man kanske kunnat återvinna centerväljarnas förtroende. Så gjorde man emellertid inte. Man struntade i stort sett i väljarnas klara utslag. Man tog revansch redan nu vid regeringsbildningen med stöd av Gösta Bohmans högerkrafter. Hur detta kan komma att uppfattas bland de breda väljarlagren kan man naturligtvis spekulera i, men inte är det väl ägnat att öka förtroendet för det politiska arbetet, när valets store förlorare plötsligt blir statsminister. Det går ju tvärtemot vad man väntar sig av en fungerande parlamentarism. Risken är väl påtaglig att det s.k. politikerföraktet, i den mån något sådant finns, ökar och att nya missnöjespartier växer fram. Samtidigt som detta inträffar på riksplanet börjar man ute i landet att till följd av centerns stora valförluster starkt ifrågasätta centerpartiets maktställning i borgerligt styrda kommuner och landsting. Det skall bli intressant att se om moderater och folkpartister i kommuner och landsting med borgerlig majoritet kommer att låta centern behålla sina nyckelposter trots det stora valnederlaget. I mitt hemlän, Skaraborgs län, förlorade de tre regeringspartierna 5 000 röster sammantaget. Socialdemokraterna och vpk ökade sin väljarandel med ungefär samma antal. Centern i Skaraborg gick ut i valrörelsen och sade att man skulle bli det största partiet i länet; det skilde bara 700 röster mellan oss socialdemokrater och centern i förra valet. Nu ville emellertid de skaraborgska väljarna något helt annat. Centern förlorade 13 600 röster, medan vi vann 3 230. Nu är socialdemokraterna således det utan jämförelse största partiet i Skaraborgs län, med en marginal till centern, som ligger på andra plats, på närmare 18 000 röster. Jag tror att centerpartiet nu för all framtid kan skrinlägga planerna på att bli det största partiet i Skaraborgs län. Herr talman! Under de tre år som vi har haft borgerliga regeringar i vårt land har arbetslösheten ökat, köpkraften hos löntagarna minskat och oron för framtiden brett ut sig bland stora medborgargrupper. I Skaraborgs län, där vi tidigare hade en ganska stabil arbetsmarknad, brottas vi nu med betydande svårigheter när det gäller sysselsättningen. Trots att man talar om en begynnande konjunkturuppgång har vi fortfarande närmare 10009 arbetssökande i Skaraborgs län. Det mest allvarliga är emellertid att ungdomsarbetslösheten ytterligare breder ut sig. Över 1 000 ungdomar går fortfarande utan arbete i Skaraborgs län. Detta är ett socialt ont som måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Vi har hotande sysselsättningskriser på flera håll i länet. Den mest utsatta kommunen är Karlsborg, där man vill lägga ned Luxorfabriken och ställa ett hundratal kvinnor utan arbete. Detta på en ort där sysselsättningen bland kvinnor redan i dag är ett stort problem. Vid Vanäsverken i Karlsborg hotar en betydande sysselsättningskris. Där riskerar 150 personer att bli utan arbete, beroende på uteblivna statliga beställningar. Vid frågestunden i tisdags kunde försvarsministern tyvärr inte ge några lugnande besked då det gäller Vanäsverken. Jag upprepar vad jag sade i frågedebatten, att Karlsborgs kommun definitivt inte tål den stora åderlåtning av arbetstillfällen som det här är fråga om. Vi hävdar vidare från socialdemokratiskt håll i länet att staten har ett alldeles särskilt ansvar för sysselsättningsutvecklingen i Karlsborg. Det är ju staten som från början byggt upp Karlsborg som ort. Detta skedde i historisk tid genom tillkomsten av Karlsborgs fästning. Kring detta fästningsverk har man sedan lokaliserat ytterligare militära anläggningar och gjort kommunen nästan helt beroende av den militära verksamheten för sysselsättningen. 3 000 personer i Karlsborg har sin utkomst från arbete vid de militära anläggningarna i kommunen, medan endast ca 500 har arbete inom civil tillverkningsindustri. Vi utgår alltså ifrån att regeringen känner sitt sociala ansvar för Karlsborg och ser till att sysselsättningen i kommunen tryggas. I Lidköping hotas hundratalet personer att bli utan jobb vid Lidköpings Mekaniska Verkstad. LMV ägs av den stora och mycket rika SKF-koncernen. Det är minst sagt förbluffande att denna koncern med sina enorma resurser inte skall kunna ordna nya jobb åt de yrkesskickliga arbetarna vid LMV, när det nu visat sig att tillverkningen av slipmaskiner inte längre är lönsam. Det är ett exempel på utomordentligt dålig planering, när man inte kan ta fram en ny produkt som skulle kunna rädda de här jobben i Lidköping. Vi delar till fullo den besvikelse de anställda vid LMV i Lidköping känner. Vi socialdemokrater på länsbänken i riksdagen är beredda att ge Lidköpingsjobbarna vårt aktiva stöd i denna allvarliga fråga. I Mariestad dök häromdagen ett nytt sysselsättningsproblem upp. Fernmo Industri AB, som tillverkar traktorhytter, skall läggas ned, och mellan 50 och 100 personer blir där utan arbete. Den ”återuppståndne” industriministern Åsling sade häromdagen att samhällsekonomiska engagemang inom näringspolitiken i fortsättningen inte kommer att bli tänkbara annat än undantagsvis. Nils Åsling skall alltså inte på nytt öppna sin ”akutmottagning”. Nu skall han låsa in checkblocket. Det stundar tydligen kärva tider för sysselsättningen, inte minst i Skaraborgs län. Slutligen, herr talman, vill jag säga att man kan göra en intressant iakttagelse. Liksom förra gången då vi fått en borgerlig trepartiregering har ingen av de borgerliga ledamöterna på länsbänken anmält sig till den allmänpolitiska debatten — vad det nu kan bero på. Man har inte funnit det angeläget att anlägga några synpunkter på de allvarliga problem som vi f. n. brottas med i Skaraborg. Det är anmärkningsvärt. Men de har fortfarande chansen. Jag hoppas de hör av sig.

Herr talman! För praktiskt taget alla människor är bostaden en nödvändighet, liksom rätten till arbete, mat och kläder.

Det förslag som har lagts fram om en ytterligare höjning av oljepriserna innebär tillsammans med elskatten att människor runt om i våra bostadsområden får en ytterligare belastning. Många människor säger att nu har vi inte råd längre. Det måste bli ett stopp på kostnadsutvecklingen när det gäller våra hyror. Därför finns det naturligtvis all anledning att i dag ställa frågan till bostadsministern: Vilken politik kommer regeringen att föra på dessa områden för att begränsa hyreshöjningarna och se till att människorna över huvud taget har möjlighet att klara av de hyreshöjningar som de har drabbats av och som blir en följd av den politik som den borgerliga regeringen har aviserat? I dag står tusentals ungdomar, inte minst här i Stockholmsregionen, i bostadskö för att få en lägenhet. Även på många andra håll i vårt land råder det bostadsbrist. Samtidigt har bostadsbyggandet under Birgit Friggebos ledning — hon har överlevt de båda borgerliga regeringarna och burit ansvaret för bostadspolitiken under de gångna tre åren —- minskat. Detta har ii sin tur lett till att rekryteringen av byggnadsarbetare till branschen inte är vad den borde vara. Många byggobjekt på åtskilliga platser i vårt land kan inte komma i gång därför att det råder brist på arbetskraft. På andra håll i vårt land, inte minst i Norrland och i glesbygdsområdena, finns en mängd arbetslösa byggnadsarbetare, samtidigt som där råder brist på bostäder. Det går egentligen inte ihop. Samtidigt som det råder brist på bostäder går en massa människor arbetslösa, som samhället på olika vägar får ersätta via A-kassor osv. Detta är betecknande för den politik som de borgerliga driver på detta område. På många håll är man också rädd för att sätta i gång byggobjekt beroende på de höga överkostnaderna, vilka leder till priser som människor inte har råd att betala. De överkostnader som uppstår på dessa olika områden får hyresgästerna betala fullt ut. Där hjälper inga ränteavdrag, utan överkostnaderna leder till orättvisor som i allt högre utsträckning belastar människor som hyr sin bostad. Det finns hos byggherrarna en rädsla för att sätta i gång ett bostadsbyggande i sådana här områden, trots att det på många håll råder brist på bostäder. Man haralltså upplevt att kostnaderna i nyproduktionen är en broms för att sätta i gång byggen. Därför är det naturligtvis angeläget att bostadsministern här i dag klarar ut hur dessa problem skall lösas. Tusentals människor i vårt land har missat bostadsbidragen, som inte följer med i inflationens utveckling. Man faller ur systemet, eftersom bostadsbi dragen inte räcker till. Kostnaderna för nyproduktionen leder till att människor inte har råd att bo där, eftersom bostadsbidragen är för låga. Man upplever också på många håll att konkurrensen är obefintlig. Ibland verkar det som om entreprenadföretagen gör upp om vem som skall bygga och pressar priserna i höjden. Det finns all anledning att se över orsakerna till dessa effekter av de höga överkostnaderna. Vi har från socialdemokratiskt håll föreslagit en rad åtgärder på bostadspolitikens område. Framför allt vill vi naturligtvis öka bostadsbyggandet och se till att de människor som i dag står i kö, inte minst alla ungdomar runt om i landet, får möjlighet till en bostad. Ungdomarna efterfrågar inga villor som kostar en massa pengar. De är ute efter en bostad, kanske en etta eller en tvåa, och sådana finns inte i dag. Vi har sagt att bostadsbyggandet måste öka. Det står också i regeringsdeklarationen att bostadsbyggandet skall ökas. Då vill jag ställa en fråga till bostadsministern: På vilket sätt har man tänkt åstadkomma detta? Trots allt har bostadsbyggandet minskat under Birgit Friggebos ansvarsperiod. Vi har från socialdemokratiskt håll föreslagit att det skall införas ett tilläggslån för att kapa överkostnaderna i nyproduktionen. Samtidigt fordras naturligtvis också en kontroll över kostnadsutvecklingen på området, så att inte entreprenadföretagen kan göra vinster på vad som kallas ökade byggkostnader. Vi har också sagt att det måste skapas en totalfinansiering av bostadsbyggandet för att åstadkomma en säker och jämn kreditgivning. Det här är viktiga saker, och jag hoppas att man under den kommande riksdagsbehandlingen tar hänsyn till våra förslag och är beredd att diskutera dessa ting som betyder så väldigt mycket för så många människor runt om i landet. Det står också i regeringsdeklarationen att spekulation på bostadsmarknaden skall motverkas. På vilket sätt skall det ske? Det är naturligtvis viktigt att bostadsministern talar om för oss hur man skall klara de här bitarna. Vidare sägs att det skall vara likvärdiga kostnader i olika boendeformer. Det är bara att konstatera att i dag är så inte fallet, inte minst mot bakgrund av vad jag sade förut om de överkostnader som hyresgästerna får betala fullt ut. Hur skall man skapa likvärdiga kostnader mellan olika boendeformer? Det är viktigt att få reda på. Hur skall man se till att få en jämn och planerad sysselsättning för byggnadsarbetarna, så att de inte på ett håll i landet går arbetslösa, samtidigt som det på ett annat håll råder brist på byggnadsarbetare? Kommer regeringen att diskutera med exempelvis Byggnadsarbetareförbundet för att klara en jämn sysselsättning på området? Också detta är viktigt att få reda på. Många människor upplever förhållandena på bostadsmarknaden som orättvisa. Man kan naturligtvis föra en skendebatt i dessa frågor och tala om valfrihet, att människor skall ha möjlighet att köpa sin bostad, osv. Men det går ju ändå inte att sticka huvudet i busken. Naturligtvis har vi socialdemokrater all anledning att i olika sammanhang vara självkritiska, nu när vi ser i facit hur utvecklingen har varit. Men verkligheten är den att människor ringer upp en och säger: Nu klarar vi inte av det här längre. Vi kan se orättvisorna: hur det byggs upp förmögenheter, hur det spekuleras i fastigheter, osv. Hyresgästerna får däremot betala kostnaderna fullt ut, antingen via skatten eller i form av hyreshöjningar. Vi får inte sticka huvudet i busken och drömma oss bort från verkligheten. Verkligheten är ändå den att vi har en rad bostadsområden i vårt land där man upplever problem som vi måste ta itu med. Om vi inte gör det, kommer det att i framtiden få helt förödande konsekvenser för samhället. Vad det handlar om är alltså att vi måste föra en politik som skapar rättvisa mellan olika boendeformer. I dag gäller det också att sätta i gång byggandet, att införa tilläggslån för att kapa de överkostnader som leder till att man på många håll inte har råd att bygga, samtidigt som det på andra håll råder brist på byggnadsarbetare. Förhoppningsvis kommer bostadsministern att förklara vad regeringen menar med att den skall öka bostadsbyggandet, hur man skall motverka spekulation, hur man skall få till stånd likvärdiga kostnader mellan olika boendeformer och hur man skall kunna planera byggandet så att byggnadsarbetarna får en jämn sysselsättning.

Herr talman! Det finns anledning att återkomma till Lennart Nilssons frågor och påståenden beträffande bostadsbyggandet i ett annat sammanhang, nämligen måndagen den 5 november, då vi skall ha en ganska omfattande interpellationsdebatt just om de frågorna. Låt mig bara säga att påståendet om att bostadsbyggandet har minskat är fel. Det har tvärtom ökat. Bostadsinvesteringarna ökade förra året med hela 18 96 i fast penningvärde, och ökningen står sig även i år. Våra hyror är låga, i varje fall jämfört med andra länder och i jämförelse med den verkliga kostnaden. — Hyrorna ökar snabbt. Vi har en hög boendestandard och alla människor bor bra. — Ungdomar och svaga grupper har på vissa orter svårt att få tag på en bostad. Vi har många bostadsområden med en usel bostadsmiljö. — De sämsta bostadsområdena får nu radikalt bättre boendemiljö med hyresgästernas entusiastiska medverkan. Bostadsbidragen har realt sett ökat för flerbarnsfamiljerna. — Färre hushåll får nu bostadsbidrag. Hyresgästerna har ingenting att säga till om i sitt boende. — Hyresgästernas rätt till inflytande har väsentligt förbättrats. De ekonomiska orättvisorna är stora i boendet. — Den ekonomiska rättvisan mellan de boende har blivit bättre. Bostadsbyggandet är för lågt. — Bostadsbyggandet har ökat. Det rivs för många bra byggnader. — Rivningarna har kraftigt minskat de senaste åren och vi har nu på ett helt annat sätt än tidigare tagit till vara värdefull äldre bebyggelse. Det spekuleras i fastigheter. — Bostadshajarna har stängts ute från bostadsfastighetsmarknaden. Det byggs för litet flerbostadshus. — Byggandet av flerbostadshus ökar kraftigt och småhusbyggandet minskar. Jag skulle kunna fortsätta länge med liknande påståenden om förhållandena på bostadspolitikens område. Alla påståendena har fog för sig. Olika debattörer lägger tyngdpunkten på olika faktorer. Verkligheten är komplicerad, men man kan naturligtvis göra det lätt för sig genom att måla upp en förenklad bild. Problemet är bara då att människorna inte känner igen sig. I den gångna valrörelsen var förenklingarna som jag upplevde det väl grova. Debatten fördes som om det bara fanns villaägare i Sverige. Jag tillät mig i valrörelsen upprepa det jag har sagt under en lång tid, nämligen att jag tycker att debatten i vissa hänseenden är otäck. Man försöker att ställa två jämnstora grupper i samhället emot varandra. Det finns orättvisor i boendet, men de orättvisorna finns inom hyresgästkollektivet lika väl som inom villaägarkollektivet. Det går inte som den gångna debatten kan ge intryck av någon klar gränslinje mellan å ena sidan villaägare och å andra sidan hyresgäster och bostadsrättshavare. Olof Palme och Gunnar Nilsson gjorde ett gemensamt uttalande om regeringsdeklarationen samma dag den presenterades. Förmodligen gick det så snabbt att de inte hann läsa regeringsdeklarationen innan uttalandet gjordes. Man säger att hyresgästernas intressen tillgodoses påfallande svagt. Så är det naturligtvis inte. Löften ges och de skall infrias. Men eftersom löften kan ifrågasättas så vill jag peka på vad som har gjorts under den gångna treårsperioden för att stärka de boendes intressen. Vad som genomförts bör ändå inte kunna ifrågasättas. Vi har infört en bostadsförvaltningslag som hindrar fastighetsägare att missköta sina fastigheter. Förvärvslagen har utvidgats till att gälla hela landet för att hindra fastighetshajarna att köpa hyresfastigheter. För första gången i Sverige har hyresgästerna fått en laglig rätt till förhandlingar med fastighetsägarna om hyror och andra boendeförhållanden. Regeringens beviljande av statliga förvärvslån har möjliggjort omvandling av flera tusen hyreslägenheter till bostadsrätter, och därmed så har boendeinflytandet ökat för dessa hyresgäster. Miljardlånet till underhåll innebar att fastighetsägarnas hyreshöjningskrav på mellan 12 och 13 96 för 1979 kunde dämpas till en faktisk höjning på mellan 4 och 5 96. Genom ett bestämt uppträdande gentemot oljebolagen har flera miljarder sparats till oljekonsumenterna. För alla är det nu uppenbart att nya hyreshöjningskrav på grund av oljeprisutvecklingen måste mötas med energibesparande åtgärder. För flerfamiljshusen har nya förmånliga möjligheter nu öppnats för att finansiera enkla åtgärder med stor besparingseffekt. Exempelvis kan man nu få bidrag för att sätta in tätningslister i fönster. Vid ändringarna av den s.k. garanterade räntan från 1980 har relationerna mellan de olika upplåtelseformerna ändrats till förmån för flerbostadshusen. För att minska hyrorna i nybyggda bostäder har extra höjningar av de statliga lånen och därmed höjningar av räntesubventionerna genomförts utöver vad som motiveras av prisutvecklingen. Villaskatterna höjdes från 2 till 3 96 i en strävan att upprätthålla den eftersträvade jämställdheten mellan upplåtelseformerna. Resurserna till förbättring av boendemiljöerna har mer än fördubblats och börjar nu ge glädjande resultat, både i form av fysiskt bättre miljöer och i form av en ökad gemenskap mellan de boende. Jag har träffat glädjestrålande hyresgäster som har berättat om vilka förändringar de har genomfört i sina bostadsområden. Herr talman! Detta är ett axplock av genomförda reformer som nu börjar tillämpas ute i verkligheten hos de boende. Och nu skall vi gå vidare. I höst skall riksdagen behandla folkpartiregeringens förslag om bostadsbeskattningen. Fastighetspekulationen kommer att ytterligare stävjas, om vårt förslag om slopande av den omedelbara avdragsrätten för underhåll genomförs. De relativa fördelarna med s.k. strimlade lån försvinner, om vårt förslag antas. I lagrådet ligger ett förslag till bostadsanvisningslag. Den syftar till att stärka de svagas ställning på bostadsmarknaden och ge bostadsförmedlingarna bättre möjligheter att förmedla lägenheter. En PM om prisövervakning på bostadsområdet är ute på remiss. På andra väsentliga områden förbereds förslag som skall öka boendedemokratin och valfriheten, minska de ekonomiska orättvisorna och förbättra boendemiljöerna. Låt mig bara nämna några. Vi måste bättre ta till vara den befintliga bebyggelsen — rivningsraseriet måste hejdas. Omdaningen av den äldre bebyggelsen måste ske på dess egna villkor och inte som nu med dispenser från nybyggnadsvillkor. Stadsförnyelseutredningen arbetar med detta. Boendeinflytandet måste öka. Då menar jag inflytande för de enskilda individerna, så att de reellt kan påverka sitt eget boende. Bostadsrättsutredningen och underhållsfondsutredningen arbetar med detta. Närdemokrati i boendet som inte kanaliseras genom institutioner och ombudsmän är en nödvändighet för att människorna skall få en bättre överblick över sin egen situation och lättare kunna hitta fram till sina grannar i en fruktbar gemenskap. Inflationen är den största boven i dramat kring den ekonomiska orättvisan i boendet. Därför bör man, förutom att som hittills genom den ekonomiska politiken hålla inflationen på mattan, söka göra bostadsfinansieringen och beskattningen oberoende av inflationens härjningar. Utredningen om en real beskattning och finansiering sysslar med detta. Herr talman! Orättvisor i boendet och i samhället i övrigt utgör ett hot mot värdegemenskapen i samhället. Detta hot måste vi göra allt för att undanröja.

Herr talman! Först vill jag beklaga att bostadsministern inte vill prata bostadspolitik i dag utan hänvisar till en interpellationsdebatt. Det verkar ganska egendomligt att man anmäler sig till en debatt i egenskap av bostadsminister — det utgår jag ifrån — och sedan inte vill diskutera" Jag skall bara göra några kommentarer. Bostadsbyggandet har ökat med 18 96, sade bostadsministern. Vilka siffror utgår man då från? Vi beslutade här i riksdagen om byggande av 65 000 lägenheter. Bostadsstyrelsens prognos pekade på 61 000. I går sade man att det kommer att sättas i gång 57 000 lägenheter i år. Är det 18 96 på 65 000, på 57 000, eller vad handlar det om? Det viktiga måste ändå vara att människor, många ungdomar, inte minst i storstadsregionen här i Stockholm, upplever att det saknas bostäder. Det handlar ju om att man måste se till att människor har möjligheter att få en bostad. Sedan säger bostadsministern att hyrorna är låga. Jag vet inte vilka människor bostadsministern umgås med eller pratar med, men alla dem som jag kommer i kontakt med ute i bostadsområdena har uppfattningen att hyran har rusat i höjden, och de säger att de snart inte har råd längre. Det är klart att man kan göra jämförelser mellan olika länder, men det handlar ändå om hur människor upplever det och har det i vårt land. ”Verkligheten är komplicerad”, säger bostadsministern. ”Människor känner inte igen sig.” Jag undrar vem det egentligen är som inte känner igen sig. Alla människor man pratar med, framför allt naturligtvis i de stora flerfamiljshusområdena, känner att det blir dyrare och dyrare. Bostadsministern säger då att inflationen är boven, och det håller jag med om. Och bara det är ett bevis för att den borgerliga politiken på detta område har misslyckats. Därför bär man ett stort ansvar för att klara dessa problem för människor som bor framför allt i flerfamiljshusområdena. Jag tycker också att det var en olycklig debatt under valrörelsen. Jag tror inte att de stora problemen finns i villaområdena, för människorna som bor där. Problemen finns ute i flerfamiljshusområdena, och det är där vi måste gripa tag i verkligheten. Människor anser inte att hyrorna är låga. De kommer inte glädjestrålande fram till mig när jag är ute och pratar med hyresgästerna i bostadsområdena, utan de frågar: Vad skall man göra åt detta problem? Vad gör regeringen där uppe? Det finns inget svar.
Herr talman! Jag ville bara bespara kammaren tidsförluster genom att hänvisa till en omfattande debatt om bostadsbyggandet som vi kommer att ha måndagen den 5 november, eftersom ett flertal interpellationer har ställts till mig. Det är onödigt att vi tar den debatten två gånger. Vad jag sade var att bostadsinvesteringarna under 1978 hade ökat med 18 26, och det är naturligtvis i förhållande till året innan, 1977. Hittills i år ligger vi på en något högre nivå. Det är bara det konstaterandet jag vill göra när det gäller påståendet att bostadsbyggandet har minskat. Men jag återkommer till det, och då kan vi ha en rejäl debatt och gå igenom alla faktorer när det gäller bostadsbyggandet. Lennart Nilsson gjorde ungefär det som jag sade att en del gör, nämligen betonar vissa påståenden och vissa faktorer när det gäller bostadspolitiken. Jag ville med mitt anförande nyansera det. Samtidigt har de som hävdar de olika påståendena egentligen lika rätt. Problemet är att man oftast betonar bara den ena sidan av det hela. Det är så att hyrorna i Sverige är låga i förhållande till andra länder. Jag är samtidigt fullt medveten om att detta inte är någon större tröst för dem som skall betala hyrorna. Jag sade också att hyrorna var låga i förhållande till den verkliga kostnaden. Det är nämligen så i dag att nästan hälften av hyran när det gäller en nybyggd bostad betalas av staten i form av bidrag. Ca 1 300 kr. betalar staten varje månad för varje nybyggd trerumslägenhet. Man kan alltså mot den bakgrunden säga att hyrorna är låga i förhållande till den verkliga kostnaden. Men jag sade samtidigt att det fanns andra påståenden som också är riktiga, t.ex. påståendet att hyrorna ökar snabbt. Vi har gjort insatser för att minska den ökningstakten. Vi gick exempelvis in med miljardlånet. Det innebar att hyresgästerna i stället för en hyreshöjning på 12-13 96 fick en höjning på mellan 4 och 5 96 i början av 1979. Därefter har — och det är ingen omedveten om oljepriserna kraftigt höjts. I det avseendet har jag velat peka på det faktum att folkpartiregeringen stod emot oljebolagens kraftigt påhejade yrkanden om höjda priser, och därmed sparade vi åtminstone ett par miljarder till det svenska folkhushållet. Vi gjorde det genom att inte tillåta en ohejdad prisutveckling. Det råd vi fick från samtliga oppositionspartier i riksdagen i våras var emellertid: Gå med på oljeföretagens krav så att vi klarar lagersituationen! Vi gjorde inte det, utan vi övervägde och granskade mycket noga oljebolagens krav på prishöjningar. Därmed sparade vi som sagt ca 2 miljarder kronor till det svenska folkhushållet. Hade vi inte gått emot oljebolagens krav, hade hyreshöjningarna nu varit ännu kraftigare än vad de är. Men vi kommer inte att kunna bortse från oljeprishöjningarna, och vi kommer inte heller att kunna subventionera bort dem på något sätt. Alla vi människor här i Sverige kommer att få bära bördan av de ökade oljepriserna. I det läget är det viktigt att man vidtar åtgärder som minskar oljeförbrukningen. Det är ett överlevandevillkor för oss i många avseenden — beträffande miljön och brandsäkerheten och, inte minst, beträffande ekonomin. Jag har velat peka på att vi under detta år har förbättrat möjligheterna att genomföra energibesparande åtgärder. Framför allt gäller det sådana åtgärder som är enkla, som går lätt att genomföra och som framför allt på kort sikt ger en större besparingseffekt. Det viktigaste är nu, herr talman, att vi snabbt vidtar just sådana åtgärder, så att vi kan minska hyreshöjningstakten. Här har hyresgästerna nu fått ett vapen i handen genom den nya hyresförhandlingslagen. De har en laglig rätt att förhandla med fastighetsägarna, och det gäller då inte bara hyrorna utan också övriga boendevillkor. De kan alltså ställa krav på fastighetsägarna att dessa utnyttjar de förbättrade möjligheterna att spara olja i fastigheterna.

Herr talman! Jag tycker att det är litet egendomligt att säga att man skall spara tid för kammaren och skjuta på debatten om den här frågan till ett annat tillfälle. Om det är så, då hade det naturligtvis varit mest lämpligt att inte alls anmäla sig till debatten. Men jag utgår ifrån att när man i den allmänpolitiska debatten har ett block som skall handla om bostäder, så borde man också kunna diskutera detta och få svar på de frågor man ställer. Det får man tydligen inte, utan det hänvisas till en debatt som skall komma. Naturligtvis finns det anledning från vårt håll att återkomma i den debatten, när den hålls. Så till frågan om oljan och oljeprisutvecklingen. Det är ju ett faktum att i samband med att man prisstoppade oljan vid något tillfälle — jag minns inte när det var — handlade det om villaoljan, vilket ledde till att man lade kostnaderna och prishöjningarna på den andra typen av eldningsolja, som man levererar framför allt till flerfamiljshusområdena. Detta gjorde att det kom höjningar den vägen i stället. Man kan naturligtvis hålla på och diskutera om vissa påståenden osv. Men jag utgår ändå från den verklighet som vi lever i. Man kan med statistik bevisa vad som helst här i livet, men statistik är ofta främmande för människor som lever och verkar ute i dessa områden. Man upplever hyran som ett problem, inte minst med tanke på att bostadsbidragen släpar efter, vilket ju innebär att barnfamiljerna får en allt större del att bära när det gäller hyreshöjningarna. O.K. — underhållslånen som infördes ledde till att man kunde bromsa hyresutvecklingen. Men det är ändå så att på sikt skall detta betalas på något sätt — det är att skjuta på problemen i dessa sammanhang. Människor upplever alltså det här med hyran som ett problem; det är helt klart. Sedan kan bostadsministern tala om statistik och göra jämförelser internationellt, men de människor jag talar med tycker inte att hyran är låg.
Herr talman! När det gäller oljeprisökningarna är det ju så att såväl villaoljan som de tunga oljorna är prisstoppade, och båda slagen av olja var det från början också. Under en kort tid i somras släpptes priset fritt på den tunga oljan, men ganska snart återinfördes pristaket. Ibland förs debatten ute på fältet som om det aldrig hade varit något pristak eller prisstopp på den tunga oljan. Det är alltså inte sant, utan endast en mycket kort tid under någon varm sommarmiånad var denna olja inte prisstoppad. Det innebär att man med fog kan hävda att det bestämda uppträdande som vi visat gentemot oljebolagens krav de facto innebär att hyreshöjningarna nu inte blir så höga som de eljest skulle ha blivit. När det gäller bostadsbidragen och flerbarnsfamiljerna är det så att bostadsbidragen realt sett har förbättrats för just flerbarnsfamiljerna. De kommer också att ytterligare förbättras nu inför 1980. Vi höjer de övre hyresgränserna med ca 18 26. Och det sker och har skett framför allt förbättringar när det gäller det statliga bostadsbidraget, som ju egentligen är ett inkomstprövat barnbidrag och där kraftiga förbättringar har skett. Det är därför inte rätt att säga att bostadsbidragen för flerbarnsfamiljerna skulle ha blivit sämre. Tvärtom har de blivit bättre. Så några ord om detta hur människor upplever sin situation. Jag är helt medveten om, och det sade jag också i mitt inledningsanförande, att vi har orättvisor i boendet och att många människor de facto ser den situationen ute i sitt eget boende. Men det gäller ändå inte alla. Det finns väldigt många människor i Sverige — oavsett om de bor i villor, med bostadsrätt eller i hyreshus — som är mycket nöjda med sitt boende, och de känner inte igen sig, när man bara klankar och när man bara visar på de nackdelar som vi faktiskt har. Det är ett problem, när man skall diskutera med människor, att de inte känner igen sig. Det finns också många människor som är nöjda med sitt boende!

Herr talman! Jag har liksom ytterligare några — alltför få — ledamöter av denna kammare kunnat lyssna till en debatt om bostäder som ändå blev av mellan Lennart Nilssoh och bostadsministern. Lennart Nilsson klagar, lågmält men bittert, över en del som han betecknar som elände på bostadsmarknaden. Det är kostnaderna, det är — om jag förstod honom rätt — bristen på bostäder, och det är en del annat. Jag skall bara göra några få kommentarer till detta. Lennart Nilsson är väl ändå medveten om att bostadsbyggandet och bostadsmarknaden fortfarande är det mest genomreglerade området i vårt samhälle. Det är en socialistisk politik som har skapat dessa regleringar! Och den politiken hade väl ändå, om jag har förstått det rätt, till syfte att göra bostäderna billigare och överkomliga för envar. Det var väl också under den socialdemokratiska regeringens sista år som bostadsbyggandet blev så mycket mindre än tidigare. Det var då som det där verkliga raset inträffade. Från en nyproduktion på ca 100 000 lägenheter om året sjönk antalet på några få år ned mot 50 000. Man kan beskriva det som en förfärligt snabb hissfärd nedåt. Jag skulle närmast vilja beteckna det som ett under att den borgerliga trepartiregeringen — när den fick ta över den här problematiken bland många andra — så snabbt bromsade upp produktionsminskningen och fick bostadsbyggandet att åter öka. Sedan är det många andra faktorer som spelat in. Det är inte obekant för Lennart Nilsson och inte heller för kammarens övriga ledamöter att vi hade ett mycket stort överskott på lägenheter. Det överskottet fanns framför allt i de bostadsområden som var formade efter det socialistiska mönstret — stora betonggetton, präglade av koncentration. Det var inte lätt för de kommuner som stod där med resterna av det socialdemokratiska s.k. miljonprogrammet att ta över de ekonomiska konsekvenserna. Och vi skall ha förståelse för att så många kommuner verkligen tog det försiktigt med nyproduktionen av lägenheter när de väl hade sett de ekonomiska konsekvenserna av en överproduktion. Den snabba minskningen medförde också konsekvenser när det gäller tillgången på arbetskraft när sedan den borgerliga majoriteten skulle försöka anpassa produktionen till efterfrågan. Men det är nu, herr talman, att notera att bostadsbyggandet är på rätt väg. Det hindrar inte att vi kan ha önskningar, och vi har från moderat håll framfört önskemål om ökat bostadsbyggande. Vi ser målsättningen 70 000 nya bostäder om året som rimlig. Det här kommer emellertid att belysas närmare av min partikamrat Rolf Dahlberg i nästa anförande. Herr talman! I regeringsdeklarationen finns det bland många angelägna frågor ett avsnitt om markpolitiken. Det är naturligt och självklart att detta finns med i den nya regeringens uttalade målsättningar. Och det är bra att texten har en ganska pregnant utformning. I regeringsdeklarationen klargörs således att markpolitiken skall ge förutsättningar för en socialt inriktad bostadspolitik, att markspekulation skall motverkas och att den fysiska riksplaneringen av mark skall ske i former som säkerställer såväl angelägna samhällsintressen som den enskildes rättstrygghet. Vidare fastslår regeringsdeklarationen att mark för bostadsändamål skall kunna upplåtas både med äganderätt och med tomträtt. Detta är något helt nyttien regeringsdeklaration. Och det är verkligen tacknämligt att denna nya målinriktning med ägarlägenheter har kommit på pränt. Detta skall emellertid Rolf Dahlberg tala mera om i sitt anförande. Även fritidsbebyggelsen finns med i regeringsdeklarationen. Där konstateras att behovet av en sådan skall tillgodoses inom ramen för god hushållning med mark och vatten. Låt oss lägga märke till den mycket beslämda formuleringen. Fritidsbebyggelsen skall tillgodoses. Att det skall ske inom ramen för god hushållning med markresurserna är givet. Bostadsoch byggnadspolitiken i vårt land kännetecknas av mängder av lagar, författningar och regleringar, som till en mycket stor del är onödiga och för många framstår som direkt medborgarfientliga. De utgör inte bara en djungel av krångligheter och byråkrati, de reser också hinder för medborgarnas önskemål och möjligheter att få bygga och bo. Och detta hinder har man ställt upp mot både det permanenta boendet och fritidsboendet. När det gäller fritidsboendet har situationen efter hand blivit allt kärvare för alla de människor, alla de hundratusentals familjer i vårt land, som vill bygga fritidshus. Inom vissa områden — och ganska stora sådana — har det varit och är fortfarande praktiskt taget omöjligt att få ett byggnadslov. Men även i landet i stort är restriktionerna mycket omfattande och innebär— eftersom de fortfarande gäller — att massor av medborgare, vanliga familjer, har hindrats i sina försök att få bygga en stuga för fritiden. Visst är en begränsning i byggnadsrätten befogad inom vissa områden i landet. Förutsättningarna för en utökad fritidsbebyggelse på västoch sydkusten och i stora delar av Stockholms skärgård är begränsade. Men det befängda är att den fysiska riksplaneringen har lagt hinder i vägen för fritidsbebyggelse även i områden som mycket väl bör kunna avsättas för sådan gagnelig rekreation som enskilt ägda fritidshus innebär.

Det finns fortfarande också gott om utrymme för enskild fritidsbebyggelse i Stockholms skärgård och uppåt Roslagen. Jag har, herr talman, haft möjlighet att på ort och ställe ingående studera förutsättningarna för fritidsbebyggelse i bl.a. Bohusläns inland. Jag har talat med företrädare för kommuner, som är mycket attraktiva för fritidsboende och där myndigheterna mer eller mindre helt har stoppat fortsatt byggnation. Men dessa kommunala företrädare, däribland en kommunstyrelseordförande, har bestämt hävdat att det i praktiken —- om man alltså bortser från bestämmelserna i den fysiska riksplaneringen — inte föreligger några fysiska hinder för att i första hand fördubbla antalet fritidshus i dessa kommuner. Det framgår också alldeles klart att det inte heller finns några sakliga skäl som hindrar en betydligt större utökning av fritidsbyggandet även i dessa verkligt attraktiva områden där det finns ett inland som är så glest bebyggt att det närmast är att betrakta som ödemarker. Givetvis måste all bebyggelse ske i planmässiga former. Det gäller både industrier och tätorter, permanentboende och fritidsboende. Men planmässigheten får inte vara detsamma som hinder. Planmässigheten skall närmast vara till gagn för människorna och leda till att deras önskemål och behov kan tillgodoses. Och dessa behov finns förvisso också i fråga om fritidsboende. Vi moderater vill att medborgarna skall ha valfrihet; valfrihet bl.a. i boendet, valfrihet när det gäller att utnyttja sin fritid. Vi motsätter oss varje form av styrning i kollektivistiska riktningar som begränsar valfriheten. Det är riktigt att samhället ställer upp för att tillgodose kravet på ett rörligt friluftsliv. Det är riktigt att vi som arbetar i politiken ser till att medborgare som efterfrågar andra former av fritidsboende än det enskilt ägda fritidshuset också ges den möjligheten. Stugbyar för uthyrningsverksamhet har sin plats i samhället, och hotellanläggningar ger också en efterfrågad form av fritidsboende. På senare år har det också uppstått en form av andelsägande i fritidshus och lägenheter för rekreation. Jag konstaterar att detta är en alldeles utmärkt form av fritidsboende, och det har visat sig att efterfrågan är mycket stor på sådana andelsstugor. Tack vare små kontantinsatser och rimliga lånevillkor är andelsstugorna och andelslägenheterna överkomliga för envar. Men en mycket stor efterfrågan på enskilt ägande kvarstår. Gjorda gallupundersökningar ger vid handen att uppemot 90 926 av alla svenska familjer som ännu inte lyckats skaffa sig fritidshus önskar skaffa sig ett sådant. De flesta vill helst ha det enskilt beläget, alltså inte i tätbebyggelsens form. De flesta människor i vårt land bor ju tillräckligt sammanpackade i sitt vanliga boende i tätorter och storstadsområden. Detta innebär ett mycket stort behov. Det finns i landet i dag drygt 600 000 fritidshus. Tyvärr har ökningen avstannat i Sverige; nyproduktionen är väldigt låg och många fritidshus övergår till permanentbostäder. För att tillfredsställa den efterfrågan som finns torde det på sikt behövas uppemot ett par miljoner nya fritidshus. Vi moderater har i handlingsprogram och riksdagsmotioner framhållit målsättningen att medborgarnas efterfrågan på fritidshus skall tillgodoses. Detta är fullt möjligt på sikt. Förutsättningarna finns när det gäller markresurser. Vi har glädjen att bo i ett land som inte bara är vackert utan också vidsträckt. Marken räcker mycket väl till för att uppfylla detta medborgarnas berättigade krav. Den ekonomiska sidan är givetvis också väsentlig, och den bör rimligtvis också kunna arrangeras till människornas bästa, först och främst genom ett ökat sparande. Ett fritidshus är ett attraktivt sparmål. Vi moderater föreslår ett särskilt bostadssparande som också skall omfatta fritidshusbyggande och köp av fritidshus. Särskilda bosparkonton, upplagda efter samma modell som skattesparkonton, bör därför införas. Men priserna på fritidshus är ju höga, säger någon. Ja, i de attraktiva områdena är de höga, mycket höga t.o.m. Men det säger sig självt att priset på en eftertraktad vara stiger när tillgången är begränsad, och särskilt när varan är slut. Det är den situation som föreligger inom många områden i vårt land när det gäller fritidshusen. Ordnar man det i stället så att tillgången svarar mot efterfrågan, blir det inga överpriser. Då är det marknadsmekanismen som styr prissättningen — och det gör den till medborgarnas bästa. Med andra ord: En politik på detta område som tar sikte på att behovet ”av fritidsbebyggelse skall tillgodoses”, för att citera regeringsförklaringen, kommer automatiskt att innebära att prissättningen blir rimlig och att husen därmed blir överkomliga för vanliga medborgare i vårt land i ännu större utsträckning. Herr talman! Jag vill också i korthet peka på den efterfrågan som råder på stugor för uthyrning. Det är gott och väl att det finns ett stort antal fritidsbyar, men det behövs också ett stort antal enskilt ägda fritidshus till uthyrning för att semesterperiodernas stora efterfrågan skall kunna tillgodoses. Eftersom de kommunala stugbyarna i allmänhet visat sig gå med stora underskott måste vi inrikta oss på att uthyrningsverksamheten i första hand sker i privatägda stugor. Och visst finns det ett intresse hos tiotusentals stugägare att hyra ut. Men när varje inkomst på detta område som överstiger 2 400 kr. om året blir beskattad, minskar helt naturligt benägenheten. Jag är övertygad om, herr talman, att uthyrningsverksamheten mycket lätt kan stimuleras. Det är bara för regering och riksdag att fatta beslut om att befria en större del av hyresinkomsten från skatt. Därmed har man också gynnat de medborgare som ännu inte har kunnat skaffa sig ett eget fritidshus eller del i andelsstuga. Det är, kan man säga, en social åtgärd att stimulera stuguthyrningen. Det område och de frågor som jag här har berört är av intresse för praktiskt taget hela folket. Det framgår av de enkäter som gjorts. Alla behöver vi rekreation, och alla vill vi berika vår tillvaro, vår fritid. Och jag är, herr talman, övertygad om att den nya borgerliga trepartiregeringen har just den målsättning på detta område — fritidsboendet — som välkomnas av en överväldigande del av det svenska folket.

Herr talman! Göthe Knutson säger att jag är lågmäld men bitter. Jag tillhör väl dem som är optimister inför framtiden, även om vi råkar ha en hel del moderater i det här parlamentet. Det kan väl ändras så småningom! Jag tycker ändå att Göthe Knutson är ganska förvirrad i bostadsdebatten. Nog är det väl så? Han pratar om betonggetton och om de 100 000 lägenheterna varje år i det s.k. miljonprogrammet. Det finns mycket att kritisera när det gäller utformningen av våra bostadsområden — det vill jag också erkänna. Men det är ändå så, Göthe Knutson, att en enig riksdag 1965 antog ett uttalande om hur mycket man skulle bygga. Ibland bjöd visserligen en del partier över, men det var en enig riksdag som antog detta uttalande. Sedan borde Göthe Knutson känna till att det är kommunerna som avgör om man skall bygga i betong eller i trä. Riksdagen fastställer ramar, drar upp riktlinjer och stimulerar, medan det är kommunerna som bestämmer om man skall bygga i den ena eller andra formen. Tyvärr finns det alltför många borgerligt styrda kommuner i det här landet, och det har naturligtvis också medverkat till att man bygger i betong. Fastighetsborgarrådet i Stockholm har under så många år jag kan minnas kommit från något av de borgerliga partierna. Om man kritiserar dessa förhållanden — och det skall man göra— måste man vara medveten om ansvarsfördelningen på detta område. Så nog är väl ändå Göthe Knutson litet förvirrad när det gäller dessa frågor. Det här med regleringar är ju knepigt. Är det så besvärligt med dessa regleringar att man inte har kunnat uppnå riksdagens målsättning? Man sade att man skulle bygga 65 000 lägenheter och kommer i gång med 57 000. Varför har man inte klarat det? Men som sagt, Göthe Knutson, en enhällig riksdag har beslutat om miljonprogrammet. Det är kommunerna som ansvarar för om man skall bygga i betong eller trä.

Herr talman! Den förvirring som Lennart Pettersson i fortsatt positiv lågmäldhet ville pådyvla mig har väl i så fall berott på att jag, som jag också aviserade, bara gjorde några kommentarer i korthet. Jag skulle naturligtvis kunna utveckla frågorna om bostadspolitiken, eftersom jag i tre år har suttit mittemot Lennart Nilsson i det utskott som sysslar med dessa ärenden. Men jag tror att det är ganska onödigt att vi nu tar den mycket djupa debatt som möjligen här kan tillfredsställa Lennart Nilsson. Detta med bostadsgetton var tydligen en öm tå för Lennart Nilsson, liksom för många andra socialdemokratiska bostadspolitiker. Han ville, om jag förstod rätt, göra gällande att detta var någonting som alla partier skulle göras ansvariga för. Men det kan det rimligen inte vara, när det finns — om inte annat — ett riksdagstryck som bevis för att åtminstone vi i moderata samlingspartiet alltid har motsatt oss det storskaliga bostadsbyggande som har skett i så enkelriktade och koncentrerade former. Vi moderater har hela tiden strävat efter att åstadkomma ett bostadsbyggande med valfrihet. Och valfriheten skulle då ha inneburit att mer än hälften av de människor som skulle få nya bostäder hade fått dem i styckehus — i småhus — redan på 1950-talet. Det var först efter decenniers påtryckningar och strävanden från moderata samlingspartiet, i riksdagsmotioner och i andra sammanhang, som socialdemokraterna så småningom fick inse att de i växande grad måste försöka rätta sig efter människornas önskemål och inrikta bostadsproduktionen på småhus. Det är också detsamma som att främja ägande av sin bostad. Sedan var det också fråga om kommunernas möjligheter att styra på detta område. Men inte kan vi väl göra kommunerna ansvariga för att den socialdemokratiska regleringspolitiken påtvingat dem ett bostadsbyggande i de former som klart anges i direktiv. Det är bara att läsa i det tryck som finns från de åren. När det gäller bostadsproduktionens våldsamma minskning under socialdemokraternas sista år gjorde Lennart Nilsson, såvitt jag hörde rätt, ingen kommentar.

Herr talman! Nog är det förvirrat. Göthe Knutson kallar mig för Lennart Pettersson i en omgång. Sedan rättar han till det och kallar mig vid mitt rätta namn, så det är inte så litet förvirrat i den här debatten. Moderaterna har alltid motsatt sig storskaligheten, säger man. Men nog är det väl så, Göthe Knutson, för att ta storstäderna som exempel — vi kan ta mindre kommuner som exempel också — att även moderaterna varit med om besluten och medverkat vid tillkomsten av den här typen av bostadsområden, som också jag utifrån olika utgångspunkter kan vara mycket kritisk mot. I mitten på 1960-talet var man emellertid inte medveten om bristerna, då man som ung familjefar över huvud taget knappast hade en chans att få någonstans att bo. Då var man lycklig över att över huvud taget få en lägenhet. Då funderade man inte över miljön, den sociala kontakten och allt det där. Det finns naturligtvis förklaringar till att det blev som det blev. Det viktiga nu är att vi rättar till de brister och avlägsnar de bekymmer och problem som finns. Man kan inte bara, som moderaterna gör, drömma sig bort till den lilla stugan nere vid sjön eller till det stora vackra huset med högt staket, som stänger ute människor. Det handlar ju om verkligheten. Om det har varit någon skillnad i inställning till byggandet av de här områdena så är det väl i så fall den, att moderaterna har förespråkat att man skall låta privatbyggare ta över byggverksamheten, så att man kan tjäna mycket pengar på människors rätt att ha någonstans att bo. Det är i så fall den skillnad som funnits i många kommuner. Så till detta med regleringar. Det är rätt egendomligt att man inte, när man nu suttit i regeringsställning, har plockat bort alla regleringar som funnits på det här området. Om man genomför det program som är skrivet av en Göthe Knutson närstående skulle det innebära att man utvecklade spekulation och såg till att det verkligen uppstod problem på det här området. Men jag tror att trots att vi har en borgerlig regering, så finns det en och annan förståndig bostadsminister som ser litet annorlunda på dessa frågor än vad Göthe Knutson och hans kompisar gör. Göthe Knutsons diskussionsinlägg är alltså ganska förvirrade. Det handlar fortfarande om kommunernas ansvar när det gäller avgörandet om man skall bygga i betong eller trä. Där kanske Göthe Knutson och jag och våra resp. partier i så fall är lika goda kålsupare.

Herr talman! Jag beklagar att jag råkade sätta fel efternamn på vännen Lennart. Det är ju så att vi i detta hus umgås mera vid förnamn än vid efternamn, men jag beklagar felsägningen och skall försöka låta bli sådana i fortsättningen. En sak är alldeles klar: Socialdemokraten Lennart Nilsson och jag har i grunden olika uppfattningar om bebyggelsens och boendets utformning och inriktning. Vill man försöka misstolka detta kan man naturligtvis ta till ett sådant ord som förvirring. Alltid fångar det väl någon och kan skapa förvirring någonstans. Vad jag nämnde var att alla dessa regleringar innebär en typisk socialistisk inriktning, som väl syftade till något gott men som har visat sig leda till tråkiga problem. Trots att bostadsbyggandet är det mest genomreglerade området har man i dag konstaterat — åtminstone hävdar man det — att bostadskostnaderna är alltför höga. Det är vad Lennart Nilsson har sagt. Dessutom visar det sig att dessa regleringar heller inte är till nytta då det gäller att anpassa tillgången till efterfrågan. Tvärtom — det är då den stora problematiken uppstår. På alla andra områden i samhället där marknadsmekanismerna styr har man däremot inte de här problemen. Så var det frågan om varför vi efter tre års borgerlig majoritet inte har tagit bort det här regleringssystemet. Man är väl ändå på väg. Det föreligger som bekant en proposition som syftar till minskat krångel bl.a. på det här området. Det finns - jag återkommer till det —- mycket av konkreta förslag i de moderata riksdagsmotioner som har väckts år efter år. Lennart Nilsson viftade med ett häfte. Om jag förstod det rätt — jag kunde inte se det på så stort avstånd — var det det senaste moderata programmet för markoch bostadspolitik. En mig närstående person har varit ordförande i arbetsgrup pen som gjort det, och jag har själv varit med i den. Jag rekommenderar den skriften till läsning. Tyvärr kan jag inte förlänga mitt anförande, eftersom repliktiderna är slut.

Herr talman! Bostadspolitiken utgjorde en av huvudfrågorna i årets valrörelse. Det är förståeligt, då möjligheten att få tillgång till en bra bostad för de flesta människor är viktigare än mycket annat. Vi i moderata samlingspartiet prioriterade också bostadsfrågorna och försökte på olika sätt föra ut vår syn på hur den framtida bostadspolitiken bör utformas. Det finns anledning att förmoda att många av de över 1 miljon människor som stödde oss i valet fann sympati för vår bostadspolitik. Moderata samlingspartiet anser att produktionen och hela bostadsbeståndets sammansättning bör följa medborgarnas faktiska efterfrågan. Med hänsyn till efterfrågans inriktning och omfattning bör enligt vår uppfattning det årliga byggandet uppgå till ca 70 000 bostäder, varav 65-70 96 i småhus. På sikt kan det därigenom bli möjligt att verkligen erbjuda bostadskonsumenten valfrihet i boendet. Endast genom att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan kan vi effektivt motverka en svart hyresmarknad samt stora prisökningar på bostadsrätter och äganderätter. För att undvika s.k. kategoriboende bör smålägenheter finnas i alla bostadsområden. Vidare bör bostäder i flerfamiljshus oftare än nu vara större, medan fler småhus bör vara mindre. Genom en sådan variation i byggandet skulle små och stora hushåll få större möjlighet än i dag att välja bostadstyp och bostadsområde. En bostadspolitik som i stort styrs av låneregler, centrala bestämmelser och s.k. industriellt anpassad byggteknik har visat sig resultera i många bostadsområden med torftig miljö, ökade risker för segregation, skadegörelse och i vissa fall också förslumning. Detta kan motverkas genom en mera variationsrik bebyggelseplanering, uppbyggd på mindre områdesenheter med bra trafikmiljö och en välutvecklad kommersiell och samhällelig service. Inom bostadsområdena bör variation uppnås även genom en blandning av bostadstyper, flerfamiljshus och småhus. Nytänkande i planering och byggande måste stimuleras för att vi skall få mera variation i bostadsområdena och därmed en bättre bomiljö. I vårt land kan i dag småhus av olika slag upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Det är de former som är möjliga när det gäller småhus. Detsamma bör enligt vår uppfattning gälla även för lägenheter i flerfamiljshus. Direkt ägande av lägenhet i flerfamiljshus är mycket vanligt i många andra länder, t.ex. i Västtyskland och Frankrike. Fastighetslagstiftningen ger f..n. inte den boende möjlighet att erhålla lagfart på en lägenhet. Därav följer bl.a. att man inte kan inteckna den egna lägenheten som säkerhet för lån och därmed nedbringa behovet av kontantinsats till en nivå som är överkomlig för en normalinkomsttagare. Hyresgäster bör genom t.ex. sparfrämjande åtgärder och nya lånemöjligheter stimuleras att träffa överenskommelse med fastighetsägare, såväl enskilda som allmännyttiga, om förvärv av sina lägenheter. Dessutom bör hyresgästerna erbjudas företrädesrätt som köpare vid försäljning av det hus de bor i. Detta bör gälla oberoende om man vill äga lägenheterna eller bilda bostadsrättsföreningar. De hyresgäster som köper sina lägenheter skall på vanligt sätt kunna få statliga lån. Att på detta sätt tillgodose den enskilde medborgarens önskemål och efterfrågan är ett viktigt motiv för ett vidgat bostadsägande. Det finns också starka samhälleliga skäl för detta. En egen bostad utgör t.ex. ett aktivt sparmål för hushåilen och stimulerar till omsorg om och engagemang för den egna bostaden. Många människor är beredda att göra stora uppoffringar för att kunna få äga sin bostad. Ägandet ger de bästa förutsättningarna för ett verkligt inflytande över bostaden. Den boende får möjlighet att nedbringa driftskostnaderna genom omsorgsfull vård av bostaden, samt genom sparsamhet och egna arbetsinsatser. De höga hyrorna i hyreslägenheter beror bl.a. på att alla reparationer och upprustningar av lägenheterna utförs med lejd arbetskraft. Likaså är möjligheterna i hyreshus ytterst små att genom besparingar med vatten, värme och el påverka hyrans höjd. Frågan om möjlighet till individuell mätning av vattenoch värmeförbrukning måste snarast få en lösning. Hur konstigt det än kan låta finns det för dagen inte framtagna tillförlitliga mätapparater för att mäta hur mycket vatten och värme man gör av med i en lägenhet.

Det är min förhoppning att regering och riksdag snart förverkligar dessa viktiga reformer inom bostadspolitiken.

Herr talman! Under ett par år har min plats på talarlistan vid några allmänpolitiska debatter gjort det möjligt för mig att till en del forma mitt anförande som en recension av de solistuppträdanden som tidigare ägt rum på bästa TV-tid och därikring. Jag skall inledningsvis fullfölja denna verksamhet men nu ur en mera teknisk synvinkel än tidigare. För den som kommer från den moderna ”högskolans” värld förefaller det med förlov sagt en smula efterblivet att föra den ekonomiska debatten på det sätt vi gång på gång får uppleva. Kjell-Olof Feldt förebrådde i går Ingemar Mundebo att denne bad kammaren om konstruktiva förslag; detta skulle nämligen vara regeringens sak. Men låt mig ändå försöka att från parketten komma med ett konstruktivt förslag: Skaffa en svart tavla, eller gärna en grön om det anses bättre, skaffa några kritor, inhandla en overheadprojektor som fungerar och en vettig skärm att projicera mot och tillåt en tillfällig, måttlig neddragning av belysningen i kammaren, när projektorn används. För om debattörerna i den ekonomiska debatten hade tillfälle att diskutera med hjälp av kurvor och diagram, skulle det kanske bli möjligt att klargöra, vilka fakta och förhållanden man kan bli överens om och precis var skillnaderna ligger i deras tolkningar och åtgärdsförslag. Nu talar de förbi varandra, missförstår varandra och lämnar de mera kritiska bland sina åhörare i ovisshet om vem som egentligen har rätt i sak —-ja, ibland om vilken saken egentligen är. Jag vädjar till talmanskonferensen och till dem som ägnar sig åt att reformera riksdagens arbetsformer att överväga möjligheten att utnyttja moderna pedagogiska hjälpmedel för att göra somliga debatter mera levande och meningsfulla och för att tvinga debattörerna att mötas mot en gemensam, samlad och för alla åhörare åskådlig faktabakgrund. Detta var en rent teknisk kommentar till våra ekonomiska debatter. Men till dem adderar sig en annan aspekt, nämligen nödvändigheten att sakligt analysera de långsiktiga konsekvenserna av olika beslutsalternativ. Såvitt jag kunde bedöma, var det främst ekonomiministern som i går tog på sig den uppgiften. Hans egen partigrupp hade dagen innan förmånen att se dessa synpunkter grafiskt illustrerade just på det sätt jag nyss föreslagit, men för dem som inte fått del av dessa synintryck är det naturligtvis svårare att konkretisera vad det rör sig om. Detta leder mig över till frågan om hur riksdagen inte bara på det tekniska planet utan också, och främst, i fråga om sakuppgifter skall kunna få en möjligast objektiv och fyllig information om den framtida samhällsutvecklingen, under olika alternativa förutsättningar. Detta behov har på senare år upplevts inom stora delar av världen, och 1970-talet har bevittnat en explosiv utveckling på ”framtidsstudiernas” område. Litteraturen i form av böcker, utredningar, forskningsrapporter och tidskriftsartiklar på detta område är redan överväldigande. Bortsett från Herman Kahns tillväxtbaserade framtidsoptimism går emellertid profetiorna mestadels i mörka tonarter. Där hoppfullhet trots allt finns, bygger den ofta på antaganden, som har karaktären ”i gynnsammaste fall”. Energikrisen har för många nationer — däribland USA och Sverige — dramatiskt konkretiserat framtidsproblematiken, men folk har ändå svårt att föreställa sig utvecklingens sannolika konsekvenser för de enskilda människorna. Vilka har intresse av framtidsstudier? Ibland verkar det som om det var vetenskapsmän och författare som var både de huvudsakliga bidragsgivarna och samtidigt de största avnämarna. I själva verket är det naturligtvis framför allt de politiska beslutsfattarna som borde känna behovet starkast. Den socialdemokratiska regeringen gjorde detta och lät inrätta ett ”sekretariat för framtidsstudier” som sin egen speciella think-tank, bemannad med personal med de rätta åsikterna och placerad i maktens centrum: statsrådsberedningen. Under jämviktsriksdagen lyckades det Anders Wijkman och Kerstin Anér att med ett par ryck få framtidsstudiesekretariatet placerat litet närmre riksdagen, först genom tillsättandet av en ”parlamentarisk referensgrupp” och därefter genom dennas förvandling till styrelse för sekretariatet. I samband härmed flyttades sekretariatet formellt från statsrådsberedningen Normalt brukar ett sekretariat fungera som beredningsoch verkställighetsorgan åt en styrelse. Så har det dock knappast blivit. Sekretariatet har fortsatt sitt ganska självständiga liv, och styrelsen har mest fungerat som en formell överinstans, med mycket ringa inflytande över verksamheten. De mera framträdande medlemmarna av sekretariatet har nu som förut varit starkt engagerade i politiska sammanhang, inom socialdemokratin och energidebatten. I samband med uppbyggnaden av den nya forskningsrådsnämnden beslöt riksdagen i våras att framtidsstudiesekretariatet nästa budgetårsskifte skall inlemmas som en ”delegation” inom denna nämnd. Därigenom har sekretariatet rönt samma öde som redan tidigare drabbat ett annat relativt fristående organ, samarbetsdelegationen för långsiktsmotiverad forskning. Forskningsrådsnämnden kommer nu att få två — i sin hittillsvarande verksamhet praktiskt taget självständiga — organ med till stora delar likartade uppgifter, sida vid sida under sig, dessutom möjligen med var sin egen styrelse under nämnden. Vem eller vilka som till slut skall få nytta av detta arrangemang ter sig t. v. ganska oklart. I realiteten kommer den här skildrade utvecklingen att betyda att framtidsstudiesekretariatet åter kommer längre bort från riksdagen och förmodligen närmare regeringen. Tyvärr är det nog emellertid så att det är riksdagen som har det största behovet av att ha tillgång till ett organ av detta slag. En regering kan alltid skapa sig en egen think-tank kommittévägen utan att fråga någon om lov, och bemanna den med precis den stab, som har den ”rätta” politiska profilen. Riksdagen har för all del sin utomordentliga ”upplysningstjänst” men denna kan på det hela taget bara ge upplysningar om det som är eller har varit, inte om det som eventuellt kommer att ske. Kanske kan det också — tyvärr — sägas att riksdagens ledamöter hittills inte i alltför uppseendeväckande utsträckning besvärat framtidsstudiesekretariatet eller dess publicerade skrifter med sin uppmärksamhet, och det kan kanske tyckas att riksdagen därför gott kan ligga ogill, Ibland förstår man inte vad man har haft förrän man har mist det. Framtidsstudier har mestadels tagit formen av ”scenarier” — försök att konkret åskådliggöra samhällsstrukturer vid en tidpunkt i framtiden, under förutsättning att vissa trender slår igenom, med de konsekvenser åt olika håll som de kan föra med sig. Om man från det färdigställda scenariets utsiktspunkt vänder kikaren bakåt mot det som representerar dagens beslutssituation kan man få en tankeställare, som uppfordrar till konsekvensanalys. Ett sådant specialuppdrag ligger nu hos en utredning som i ilfart skall begrunda konsekvenserna av att lägga ned våra kärnkraftverk. I beskedligare form utgör även de mestadels felaktiga långtidsutredningarna ett försök till analys av konsekvenserna av redan fattade beslut. En ännu blygsammare målsättning gäller för den kommitté som nu skall studera konsekvenserna av ”högskolereformen”. Det borde vara självklart att konsekvensanalyser skall göras och redovisas redan i samband med ställningstagandet till alla större, och säkert även många till synes mindre, samhällsfrågor — av regeringen, när det gäller förslag till riksdagen, och av riksdagen själv vid prövning av regeringens och enskilda motionärers förslag. En röd skylt borde lysa i alla utskottsrum: TÄNK EFTER FÖRE! För den skull borde riksdagen inte ha avhänt sig framtidsstudiesekretariatet, men väl sett till att det inriktats mera mot konsekvensanalys — ett begrepp som sannerligen ingalunda är liktydigt med det mera begränsade begreppet ”teknikvärdering”. När nu skadan är skedd bör man undersöka, i vilka andra former en sådan funktion kan åstadkommas. Detta är så mycket viktigare som våra politiska problem redan i en näraliggande framtid mycket väl kan komma att kännetecknas av nödvändigheten av en mer eller mindre brutal anpassning till en stagnerande ekonomi — en forskningsuppgift av beredskapsnatur, som forskningsrådsnämnden tagit initiativ till och nu är i färd med att sjösätta. I vårens forskningsproposition ansåg utbildningsministern — som vi nu önskar välkommen på samma post i den nya regeringen, även om han inte råkar vara här just nu — att forskningrådsnämndens sammansättning gjorde den väl lämpad att svara även för framtidsstudieverksamheten. Som medlem av båda dessa organ kan jag tyvärr inte underskriva utbildningsministerns uttalande. Det är tvärtom uppenbart att den parlamentariska representationenii forskningsrådsnämnden — bara 4 av 15 ledamöter — är helt otillräcklig för att kunna påverka frågor av detta slag. Vid det här laget har jag en viss erfarenhet av styrelseuppdrag inom forskningsrådsnämnden, framtidsstudiesekretariatet och Riksbankens jubileumsfond.

Gå f.ö. gärna och se på den utställningen och de andra här i huset i dag! Det är en i det närmaste ogörlig uppgift för en enda representant för ett riksdagsparti att själv tillgodogöra sig, lämna egna bidrag till, och till sin riksdagsgrupp, eller en ännu vidare krets, lämna löpande information om de ärenden som passerar revy vid sammanträden med forskningsrådsnämnden eller framtidsstudiesekretariatet. Nästan all intressant förstahandsinformation nästan all personlig kontakt med vad som tilldrar sig utomlands förbehålls, av tidsskäl och av praxis, dessa organs tjänstemän eller tillfälligt anställda medarbetare. Styrelsernas uppgifter har i stor utsträckning blivit av formell och administrativ natur, låt vara att vissa policydiskussioner naturligtvis förekommer: bilden av en myndighet med lekmannarepresentanter i styrelsen framtonar, särskilt i forskningsrådsnämnden. Att riksdagen - icke regeringen — i vår nya författning är första statsmakten, som konstitutionsutskottets nye ordförande i våras formulerade saken i en riksdagsdebatt, har inte trängt igenom överallt. Forskningsrådsnämnden har kommit att bli ett paraplyorgan, en koncern styrelse. Det egentliga arbetet utförs i dess ”delegationer”. Enligt min mening utgör delegationen för långsiktsmotiverad forskning, framtidsstudiesekretariatet —som skall bli en delegation — samt delegationen för systemanalys de tre för forskningsrådsnämnden väsentligaste härdarna för nya tankar och nya metoder i samhällslivet. Två av dem har kommit till forskningsrådsnämnden utifrån, först delegationen för långtidsmotiverad forskning och nu snart även framtidsstudiesekretariatet. Båda har t. v. egna styrelser, framtidsstudiesekretariatets f. ö. tillsatt av regeringen. Dessa organ arbetar i stora stycken med samma materia. De måste på något sätt länkas samman, men med bevarande av den personliga integriteten hos de forskningsinspiratörer, som givit karaktär åt verksamheten.

Speciellt i ett läge sådant som det vi nu haft under 1970-talet, med två politiska block av samma storleksordning, med möjlighet till eller risk för — hur man nu ser på saken — växlande riksdagsmajoriteter, är det viktigt att båda sidor är väl företrädda. Kunskapsmaterialet måste vara gemensamt för regeringspartier och oppositionspartier. Utbildningsministern tog i propositionen, liksom utbildningsutskottet gjorde i sitt betänkande, också upp behovet av en vidgad konsekvensanalys. I detta sammanhang är det kanske inte utan intresse att ta del av utvecklingen i den amerikanska kongressen, speciellt representanthuset. Där antogs nämligen redan 1974 en regel, som vanligen omnämns som ”foresight provision”, och som innebär att varje utskott inom representanthuset i samband med behandlingen av nya regeringsförslag skall försöka analysera förslagens konsekvenser på längre sikt. Till sin hjälp har kongressmännen dels en framtidsstudiegrupp inom kongressbibliotekets upplysningstjänst, dels ett ”clearinghouse” för framtidsstudier, som kom till 1976 på initiativ av ett antal medlemmar av representanthuset och som förefaller att vara mycket aktivt, medan regeringens intresse för detta slag av verksamhet uppges ha mattats på senare tid. Denna typ av konsekvensanalys, som är direkt knuten till faktiska politiska förslag, kan måhända inte utan vidare hanteras inom den arbetsenhet som nu skall formas under forskningsrådsnämndens paraplyorganisation. Frågan är därför om inte riksdagens utskott, eller i varje fall vissa av dem — de med mera övergripande funktioner — borde kunna disponera personal, knuten till forskningsrådsnämndsorganisationen eller till riksdagens egen upplysningstjänst, som skulle ha speciell utbildning och inriktning på denna typ av verksamhet. Herr talman! Under de närmaste åren har Sveriges riksdag att fatta många beslut med verkningar långt in i framtiden. Dit hör energiproblemen, effekterna av radikala ingripanden i miljöfrågorna, marknadsekonomins vara eller icke vara — däribland löntagarfonder och statligt ägande av produktionen —och kanske också familjeoch befolkningspolitiken. Behovet av ”foresight” —- förutseende, framsynthet, konsekvensbedömning - kommer att bli stort. Det finns goda skäl att riksdagen själv tar ställning till hur detta bäst skall kunna tillgodoses, på ett sätt som ger alla politiska meningsriktningar möjlighet att få sina frågor analyserade och — i bästa fall — besvarade. Detta måste göras nu, innan forskningsrådsnämnden låser utvecklingen i former som måhända inte riktigt motsvarar vad jag för min del upplever som riksdagens egna oförytterliga intressen.

Herr talman! Nu har vi ju här i debatten hamnat i ett talarblock som, såvitt jag förstår, kommer att behandla vad som för stora grupper är det allt överskuggande problemet, nämligen sysselsättningen, arbetet så att man kan försörja sig. Personligen har jag begärt ordet i den här allmänpolitiska debatten för att komma med ett nödrop. Nu måste något hända, Malungs kommun håller på att förblöda. Utvecklingen på sysselsättningsområdet under de senaste åren har i många regioner varit mycket ogynnsam. Västerdalarna hör till de områden som drabbats hårt av de strukturomvandlingar som skett de senaste åren. Framför allt har Malung drabbats mycket hårt, främst på grund av den lågprisimport som ägt rum inom skinnbranschen. Det går inte heller att förneka att det finns företag som gjort allt för att såga av den gren som de själva sitter på. Snart får man kanske säga ”suttit på”. Pressrubrikerna om nedläggningar och permitteringar har varit många de senaste åren. Under förra vintern avskedades ett 50-tal arbetare från ett företag, under våren och sommaren avskedades mellan 50 och 60 från ett annat företag, för några dagar sedan fick nästan 20 gå från ett annat företag, och nu varslar ett företag om avskedande av närmare 70 personer, som måste sluta under det närmaste halvåret. Till detta kommer flera mindre friställningar. Gör man en totalsummering, finner man att ungefär vart tionde industrijobb försvunnit i Malungs kommun 1978-1979. Den allvarliga situationen understryks nu ytterligare av att antalet anmälda arbetslösa är ca 250. Antalet industrisysselsatta i kommunen är i runt tal 2 500. Nu anser jag att varken politiker eller myndigheter stillatigande kan åse att en ort förblöder. Det måste till en rad insatser, varav i det här fallet en är att sätta stopp för lågprisimporten av skinnkläder till Sverige. Samtidigt måste man göra insatser för att skapa ersättningsindustrier. Av beredskapsskäl behöver vi vid en eventuell avspärrning kunna tillverka skinnkläder här i landet. Skall den yrkeskunskapen finnas kvar, får produktionen inte minska. Jag tror att det finns flera sätt att komma till rätta med lågprisimporten. Men skall det kunna skapas arbetstillfällen så att även ungdomen stannar kvar på orten, behövs nya industrietableringar, som kan ersätta de industri sysselsättningar som försvinner och har försvunnit. Det behövs betydligt fler industriarbetstillfällen i kommunen och för det krävs det ordentliga satsningar och riktade hjälpinsatser. En åtgärd vore andra och förmånligare bestämmelser för kommunerna att bygga industrihus, så att det finns lokaler att anvisa till nya och på orten verksamma företag. Under tiden som alla gör sitt bästa för att skapa ny industrisysselsättning måste det till beredskapsarbeten som kan anvisas ungdomarna så att de inte flyttar från orten, för då försvårar man på sikt bygdens framtid. Arbetslöshet och framför allt ungdomsarbetslöshet ger utslag i sociala problem i form av missbruk och ekonomiska svårigheter, som ofta drabbar hela familjen. Jag skulle vilja ställa en fråga till regeringen: Har det gått ut direktiv som begränsar möjligheterna att bedriva beredskapsarbeten? Hela det politiska agerandet, framför allt från regeringens sida, måste inriktas på att skapa nya arbetstillfällen i de värst utsatta delarna av skogslänen. Under tiden krävs ordentliga insatser med beredskapsarbeten där framför allt ungdomar och kvinnor kan sysselsättas. Det äcklar mig när jag ser bilar med märken påklistrade med SAF:s slogan ”Fri företagsamhet är bra för Sverige”. Skall utsatta områden och regioner få hjälp så krävs krafttag från samhällets sida. Företagarna kräver hjälp av samhället, och då tycker jag att de också skall erkänna det. Det har visat sig att den fria företagsamheten inte klarar de lokaliseringspolitiska krav vi har rätt att ställa. Jag har själv trott på svensk skinnindustris framtid — och det gör jag fortfarande. Men det måste till åtgärder från samhället för att begränsa importen och gynna den inhemska produktionen. Det handlar inte om protektionism, utan om att garantera sysselsättning och täcka behovet av de varor som behövs vid en eventuell avspärrning. Men skall det finnas en framtid för områden som norra och västra Dalarna så krävs det nu kraftiga regionalpolitiska insatser. Jag började med att säga att detta var ett nödrop, och jag vill avsluta med att upprepa att det behövs insatser nu. Det farligaste en bygd kan råka ut för är att ungdomen måste flytta till andra orter för att få sysselsättning. Då urholkas bygden och kan inte heller ge arbetskraftsunderlag för befintlig industri. Då hamnar man i ett ekorrhjul som leder till ständiga försämringar för bygden. Insatser behövs nu, och då måste samhällets alla resurser sättas in.

Herr talman! Dagens allmänpolitiska debatt handlar om många aktuella saker, alltifrån svikna vallöften till sällan skådade framtidsprofetior, datorisering m.m. Jag skall i mitt anförande framför allt ta upp hur människorna i skogslänen upplever dagens situation. Jag skall under de minuter jag har till förfogande lämna en bild av hur många värmlänningar upplever vardagen. 11 000-12 000 värmlänningar står i dag till arbetsmarknadens förfogande. Många känner vanmakt inför framtiden. Pessimism och vanmakt börjar övergå i förbittring och vrede över politiker och företagsledare som inte ändrar på den hopplösa situationen. Den gångna valrörelsen har traditionsenligt präglats av vallöften från höger till vänster. I Värmlands län gjorde vi socialdemokrater ett bra val. Om valvinden blåst på samma sätt i övriga landet, så hade vi i dag haft en socialdemokratisk regering — en regering som vid det här laget redan hade vidtagit en rad konkreta åtgärder, inte minst för att rädda Värmlands län ur krisen. För varje dag som går, herr talman, förvärras situationen. Hur kommer de borgerliga att ta itu med de åtgärder som de i valrörelsen utlovade? Värmlands län har i dag den efter Norrbottens län allra bekymmersammaste situationen. Vi ser ingen ljusning vid horisonten. Arbetslösheten har under de senaste åren stadigt legat på i runt tal 5 000-7 000 personer. Det är en katastrofalt hög siffra, om vi tänker efter. Den prognos som lämnats till arbetsmarknadsstyrelsen hösten 1979 ger ingen ljusning. Prognosen visar bl.a. följande. Varsel om nedläggningar av industrier lämnas fortfarande runt om i länet. Vermitprodukter i Skattkärr är ett av många företag som i dagarna läggs ner. De anställda protesterar och är överkörda av företagsledningen. Kortsiktiga vinstinstressen avgör ensidigt framtiden. Företaget är ett av många som försvinner ut i en ökenvandring. De anställda och samhället fick aldrig en rejäl chans att i tid påverka driften och framtiden. Herr talman! Den senaste oktoberräkningen visar för Värmlands län att antalet kvarstående arbetssökande är något lägre men — och det är ett viktigt men som nu redovisas — nedgången är helt beroende på att antalet beredskapsarbeten ökat. Detta visar med andra ord att den s.k. högkonjunkturen inte nått vårt län och i varje fall inte fått någon som helst genomslagskraft på arbetsmarknaden i Värmland. Hur blir det då med resurser till beredskapsarbeten, om vi ser framåt? Om vi jämför med föregående år rör det sig om inte mindre än 80-100 milj.kr. minskningar av anslagen till beredskapsarbeten i Värmlands län. Länsarbetsnämnden har för sin del begärt 210 milj.kr. för aktuella beredskapsarbeten, men hittills har man inte fått beviljat mer än 106 milj.kr. Situationen förvärras mycket snabbt om man inte får begärda medel för att hålla sysselsättningen uppe. Nu måste regeringen handla — och handla mycket snabbt — för att ge inte minst våra ungdomar det stöd de så väl behöver. 2 500 ungdomar under 24 år är arbetslösa i mitt hemlän. 2 500 ungdomar som känner sig stå utanför samhällsgemenskapen. En färsk undersökning visar att ungdomarna ofta tycker att det är deras eget fel att de är arbetslösa. Ti!l slut resignerar man och tycker att man hamnar utanför. Man är inte med i samhällsgemenskapen. En del börjar dricka, och efter en tid är den sociala utslagningen ett faktum och handlingsförlamningen sprider sig. De åtgärder som samhället vidtagit är bra, men de är långt ifrån tillräckliga för att klara kommande vinter. Den statistik som länsarbetsnämnden nu tagit fram visar att det totalt har skapats ca 2 000 beredskapsarbeten för ungdomar hösten 1979. Var finns då dessa ungdomar placerade? Jo, det är en förkrossande dominans inom den offentliga sektorn. Inte mindre än 1 700 beredskapsarbeten återfinns inom den primärkommunala sektorn, och hos landstinget och staten. Resterande blygsamma 300 beredskapsarbeten har den s.k. enskilda sektorn åstadkommit. Bara 300 beredskapsarbeten för de unga, i ett län som Värmland, är ett kolossalt lågt tal. Det bör mana till eftertanke: Hur och på vilket sätt skall det privata näringslivet tvingas ta sitt ansvar för de arbetslösa ungdomarna? Hur vi skall få arbetsgivare av alla kategorier att fullfölja sina skyldigheter gentemot de arbetshandikappade grupperna är en annan mycket viktig fråga, som väntar på svar. Herr talman! Den av den borgerliga regeringen förda bostadspolitiken har medfört att byggnadsarbetare och hyresgäster ”offrats”. Tusentals och åter tusentals byggnadsarbetare har haft långa arbetslöshetsperioder. Efter att ha Nr 19 gått arbetslösa en längre tid har många lämnat branschen och gått till andra Torsdagen den yrken. Byggnadsarbetarna accepterar inte den förda dragspelspolitiken. Jag 25 oktober 1979 har full förståelse för deras handlande. Nu råder det i stället på många håll i landet en stor brist på byggnadsarbetare. Regeringen står där med dels bostadsbrist, dels brist på byggnadsarbetare. Samtidigt har byggnadskostnaderna och därmed boendekostnaderna ökat, ja, rusat i höjden, så att snart ingen har råd att flytta in i de nyproducerade bostäderna. Och sist men inte minst: Samtidigt har bostadsbidragen urholkats. Från vårt håll har vi varnat för just dagens situation. Vi ville öka byggandet. Vi påtalade de ständigt stegrade byggnadskostnaderna. Och vi krävde att regeringen skulle handla — och handla i tid. Nu är loppet mer eller mindre kört. I efterhand kan vi kort konstatera att det byggnadsarbetarna, hyresgästerna och övriga berörda upplever är och förblir en av de borgerliga självförvållad bostadskris, som snabbt leder till en utveckling bort från de bostadssociala målen. Vad vi i dag upplever är närmast en bostadspolitisk skandal, som i sin tur medför en djup och varaktig kris i de allra flesta kommuner. Den sociala skiktningen ökar, och de borgerliga regeringarnas passiva bostadspolitik innebär för många en vardag som är helt oacceptabel. Man kan självfallet fråga sig varför regeringen inte lyssnade på Svenska byggnadsarbetareförbundet, på hyresgäströrelsen och på oss socialdemokrater i denna fråga. Jag lyssande med intresse till bostadsministerns inlägg. Hon sade att alla bor bra i vårt land och att hyrorna är låga. Jag inbjuder på stående fot Birgit Friggebo att komma till Karlstad och där studera bostadskön och de aviserade hyreshöjningarna. Och den resan bör hon göra innan hon för interpellationsdebatten här i kammaren. På en enda punkt kan jag hålla med henne, nämligen när hon sade att vi hade en alltför ensidig valrörelse i fråga om bostadspolitiken — den handlade enbart om villabyggande. Herr talman! Åter till jobben och mitt hemlän. Hur skall vi i högre grad kunna styra näringslivet och industrin dit där människorna finns? Hur skall vi kunna ge våra ungdomar jobb hemma i Värmland? Hur skall vi regionalpolitiskt fördela och ge människorna i alla regioner jobb? Göthe Knutson, Bertil Jonasson och Karl Erik Eriksson gjorde för moderaterna, centern och folkpartiet en rad utfästelser i den gångna valrörelsen. Dessa vallöften väntar människorna i Värmland sig nu skall omsättas i praktisk politisk handling. När kommer jobben till Värmland, Bertil Jonasson? När, hur och på vilket sätt kan en ökad vidareförädling av länets produkter ske? Hur kommer Vänerskogs framtid att se ut? Utredningar pågår om att eventuellt ytterligare centralisera driften inom koncernen. Vad händer med Åmotfors? Vad händer med Deje? Frågetecknen är många, och de anställda hyser stark oro inför morgondagen. Billerud har också signalerat aktuella rationaliseringar. Vad händer med sågverken? Vad händer med Skoghalls verken? Dessutom finns det en rad boardindustrier och sågverk som har en mycket oviss framtid. Sammantaget visar detta att det finns grundade anledningar till oro för många värmlänningar. Koncentrationen inom järn och stål är andra bekymmersamma branschområden. Vad händer med bruksorterna? Av Värmlandsdelegationens redovisade förslag väntar alltjämt många på beslut i det centrala regeringskansliet. Många värmlänningar vill nu ha svar på dessa frågor. I dag saknas både kapital, kraft och vilja hos den etablerade industrin att skapa nya arbetstillfällen. Och det måste till ett nytänkande för att skapa ytterligare arbetstillfällen. Vi socialdemokrater menar att det är samhällets huvuduppgift att tillsammans med näringslivet sörja för framtiden. Jag tror inte att de borgerliga har vare sig kraft, mod eller ork att aktivt engagera sig i den debatten. Vi kan ta andra branscher med likartade problem. Gruvnäringen måste få ökade resurser i vårt län. En systematisk prospektering och analys av länets mineralprodukter måste snarast komma till stånd. Framtiden fur gruvorna i Värmland är ytterst oviss. Det finns stora resurser — alltifrån kalktillgångar till andra fyndigheter — som bör undersökas. Vi kräver att Sveriges geologiska undersökning får betydligt ökade resurser för sitt arbete i länet. Vi måste intensifiera jakten på länets malmoch mineralresurser. Den sittande regeringen har att behandla bl.a. frågan om Strängsforsens eventuella utbyggnad. Vattendomstolen har i sin dom sagt att den sökande får bygga ut Strängsforsen. Nu är det regeringen som slutligen avgör om Strängsforsen skall finnas kvar eller ej. Vi förväntar oss att regeringen i sin bedömning tar med alla argumenten för och emot. Men vi räknar med att regeringen av förnuftsskäl säger nej vid den slutliga prövningen av frågan. Användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket var en annan ständigt återkommande fråga i den värmländska valrörelsen. Vi socialdemokrater deklarerade klart var vi stod i den debatten. Vi kunde hänvisa till den socialdemokratiska partikongressens beslut som sedermera fullföljdes med en motion i riksdagen. I den gångna valrörelsen ställdes partierna inför frågan hur de såg på användningen av kemiska medel i skogsbruket. Centern och folkpartiet, med Bertil Jonasson och Karl Erik Eriksson i spetsen, deklarerade klart och tydligt att den kemiska skogsbesprutningen borde upphöra. I sinom tid får vi tillfälle att åter behandla frågan i riksdagen. Då kommer det att visa sig om de talar med samma tunga här i kammaren som på valmötena i Värmland. Motionen är ett uttryck för decentralistiska tankegångar och bör därför kunna stödjas av en bred majoritet i kammaren. Herr talman! Jag lyssnade till de debattinlägg som Göthe Knutson här gjorde, och jag noterar med stor förvåning att ingen annan företrädare för de borgerliga partierna i Värmland deltar i dagens allmänpolitiska debatt. Göthe Knutson tog inte med ett enda ord upp den svåra sysselsättningssituation vi har hemma i Värmland. Hans inlägg om bostäder och fritidshus handlade om valfrihet. Men, herr talman, i Värmlands län har varken de bostadslösa eller de arbetslösa någon som helst valfrihet, utan valfriheten är en chimär. Vardagen för tusentals och åter tusentals värmlänningar är att de inte har något jobb. Hur skall vi kunna fullfölja riksdagsbeslutet om att till Karlstad lokalisera 1100 tjänster? Hittills har riksdagsbeslutet endast inneburit att ca 900 tjänster har lokaliserats till Värmland. Således återstår en hel del att utföra. Här borde den tilltänkta kommissionen för decentralistiska övningar få ett konkret ärende att behandla: På vilket sätt skall det tidigare riksdagsbeslutet kunna fullföljas när det gäller den regionalekonomiska betydelsen av det? Statshälsan gick vår näsa förbi, administrationen för skyddade verkstäder likaså. Vad händer härnäst — när är det Karlstads tur? Investeringarna i förvaltningsbyggnaden Karolinen är redan gjorda. Nu återstår att fullfölja beslutet om 1 100 tjänster. Under valrörelsen rådde total enighet om att Värmlands län med dess branschproblem måste specialåtgärdas, och det ena statsrådet efter det andra hade i princip samma budskap i höstens valturné. Vi socialdemokrater förväntar oss att åtminstone vallöftena nu infrias. Det är och förblir den sittande regeringen som har huvudansvaret för den politik som skall föras. Slutligen, herr talman! Regeringen Fälldin, inte minst industriminister Nils Åsling och arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén, måste snarast inse det allvarliga med den höga arbetslösheten och snabbt vidta åtgärder i syfte att rädda länet. För det första bör länet tillföras medel till begärda beredskapsarbeten, och för det andra gäller det att klara en mera konkret räddningsplan. Värmlands län med sina problem kan inte vänta längre. Vi kräver jobb till tusentals och åter tusentals människor i vårt län.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten — jag tycker att det finns lämpligare tillfällen att göra det längre fram — men eftersom Magnus Persson nu har angripit oss på den icke-socialistiska sidan har jag ändå begärt ordet för replik. Magnus Persson har tagit upp frågan om sysselsättningen i Värmland. Vi vet alla att sysselsättningssituationen där är besvärlig — näst Norrbotten ligger Värmland sämst till i Sverige. De strukturförändringar som har gått över Sverige har drabbat Värmland speciellt hårt. Det gör att vi har väldigt svårt att komma ifatt andra län. Detta är själva roten till det onda. Jag har också tagit upp de här frågorna i en interpellation, och jag hoppas få svar på den så småningom. Detsamma har också Gunnar Olsson gjort. Men det är ändå på det sättet, Magnus Persson, att centern inte har suttit i regeringen det senaste året. Vi har från centerns sida inte heller lovat något speciellt. Vi har dock under valrörelsen pekat på att det visserligen är flera som är i arbete men att det ändå är väldigt många som är arbetslösa, och det är därför som vi har tagit upp de här frågorna. Jag är ändå av den uppfattningen att Värmlandsdelegationen måste arbeta mycket energiskt, och det har vi också gjort. Trepartiregeringen stödde delegationens tillkomst. Vi har också fått pengar till en hel del. Men jag är helt på det klara med att — och det har jag också sagt ifrån — de insatser som gjorts i Värmland är otillräckliga. Det behöver göras mer, och det skall vi också försöka åstadkomma. Men jag tror inte att vi kan göra det bara genom att gnälla och kräva. Framför allt gäller det att ta fram konkreta sysselsättningsprojekt och peka på sådant som behöver göras. Det har också Värmlandsdelegationen gjort, och det skall vi fortsätta att kämpa med. Frågan om giftbesprutningarna får vi återkomma till längre fram.

Fru talman! Bertil Jonasson säger att jag angripit de borgerliga. Jag har inte angripit de borgerliga. Jag har bara velat tala om vad man lovade i valrörelsen i Värmlands län. Vi hade ju en trepartiregering, Bertil Jonasson. Fälldinregeringen nr I satt i varje fall i två år. Nog tycker vi att man borde ha kunnat göra betydligt mer för att infria det vallöfte man gav i 1976 års valrörelse om 400 000 nya jobb och även för att åstadkomma det som man lovade i 1979 års valrörelse, nämligen att alla skulle få sysselsättning. Så säger Bertil Jonasson att centern inte lovat någonting. Men nog uppfattade jag den valdebatt vi hade hemma i Värmland så att centern lovade. I så fall lovade man runt — och håller tunt efter valdagen. Vidare hänvisade Bertil Jonasson till Värmlandsdelegationen och sade att han där sagt ifrån. Men, fru talman, det räcker ju inte med att man bara säger ifrån. Värmlandsdelegationen har begärt medel till konkreta projekt i Värmlands län. Men sanningen är den att listorna över dessa projekt fortfarande ligger i regeringskansliets byrålådor. Det allra mesta av vad delegationen begärt har inte tillgodosetts. Fru talman! Det besked jag nu kan lämna till ungdomarna i Värmland är att man inte vet vad den nu sittande regeringen skall göra. 2 500 ungdomar under 24 år är arbetslösa. Vi måste se till att de människorna får en dräglig vardag och att de får en meningsfull sysselsättning. Det är det ungdomarna och alla andra arbetslösa i vårt län kräver.

Fru talman! Magnus Persson vet lika väl som vi alla andra svenskar att de två år den förra trepartiregeringen satt var mycket besvärliga för vårt land. Det var en mycket svår konjunkturnedgång som gick över hela världen och som med hänsyn till strukturförändringarna drabbade Sverige särskilt hårt. I synnerhet drabbades Värmland — det har jag varit inne på tidigare. Under den här tiden fick vi stöd — det vet också Magnus Persson. Vi började jobba i Värmlandsdelegationen. Den kunde inte omedelbart få fram så många konkreta förslag, men vi fick ändå gehör för våra synpunkter. Vid det här årets början hade vi dock arbetat fram en hel åtgärdskatalog. Vi hade hoppats på att få större anslag till dessa åtgärder. Men det är ju alldeles klart att även folkpartiregeringen hade ekonomin att slåss mot. Jag tycker att vi skulle ha haft möjligheter att få önskemålen litet mera tillgodosedda. Det borde vi ha fått, och det hade behövts i så fall — det är vi också på det klara med. Men märk väl att vi i centern i varje fall inte satt i den regeringen. När det nu gäller de frågor som är aktuella framöver har vi åtskilliga konkreta förslag — det har vi haft hela det här året — och vi har fått anslag till en hel del. Det är att hoppas att den nya regeringen skall ge oss de möjligheter vi behöver. Och låt oss då, Magnus Persson, komma med domen över den nya regeringen först när vi ser vad den går för. Vi kan väl ändå inte räkna med att den skall göra hur mycket som helst på en vecka.

Fru talman! Jag skall börja där Bertil Jonasson slutade. Jag har inte fällt någon dom över den nu sittande regeringen utan bara påmint om konkreta vallöften som man borde ha infriat. Nu hoppas jag att Bertil Jonassons parti — eftersom Nils Åsling sitter på den tunga posten som industriminister — har möjlighet att styra jobben till Värmland och att klara näringslivet på ett bättre sätt. Den katalog som Bertil Jonasson pratade om var Värmlandsdelegationens kravlista. Den fanns ju redan i början av 1979. Om jag inte missminner mig fanns trepartiregeringen då; den hade inte spruckit vid det laget. Det var all anledning att snabbt ta itu med de åtgärder som Värmlandsdelegationen krävde. De här frågorna är ständigt återkommande. Vi har, som jag sade, haft 6 000 å 7 000 arbetslösa under alla de gångna åren. Det är ett dåligt betyg som både trepartiregeringen och minoritetsregeringen Ullsten har förtjänat. Men jag hoppas att Bertil Jonasson, Karl Erik Eriksson och Göthe Knutson, var och en inom sitt parti, verkar för att länet får flera jobb och att vi kan gå en bättre framtid till mötes.